Herr talman! Jag noterar med glädje att Eva Zetterberg i slutet av sitt anförande sade att det också behövs en rad andra insatser än kriminalisering för att komma till rätta med det elände som barnpornografin innebär. Det är vi överens om. Det var väldigt bra att Eva Zetterberg sade detta. Just genom att hon sade detta medger hon ju faktiskt att det är inte så att det här problemet försvinner genom ett beslut om kriminalisering av innehav. Tidigare i hennes inlägg och i en del andra inlägg nu och tidigare har det intrycket skapats att det är precis det som det handlar om. Med denna enda åtgärd löser man hela detta enorma problem. Så enkelt är det ju inte. Detta är ju ett elände och en härva av olika typer av kriminalitet inom och utom Sverige, som dessutom tar sig olika former beroende på hur lagstiftningen ändras. Det gäller ju att inte fixera sig vid denna enda åtgärd och tro att det är inställningen till den som avgör huruvida man står på barnens sida eller inte, som det ibland heter. Jag reagerar väldigt starkt mot den typen av formuleringar. Som varenda människa säkerligen gör håller naturligtvis också jag med om att barnens rätt går före osv. Allt detta är helt riktigt. Men det löser ju inte problemet med att utforma en lag. Man kan inte skriva in i lagen att barnens rätt går före. En lag kan inte se ut så.

Det finns distinktionsproblem som på något sätt måste lösas. De som håller med om att det är bra att det skall göras en utredning bekräftar egentligen att det inte är så lätt som att bara lagstifta och sedan tro att problemet därigenom är löst. En lagstiftning måste ju utformas på något sätt. Den måste innehålla någonting som går att använda när man konfronteras med det verkliga problemet. Därför har jag uppfattat att mycket av den diskussion som har förts under våren, och som vi nu kan höra en viss efterklang av, inte har handlat så mycket om sakproblemet utan det har varit en diskussion mera om hur man skall föra en demonstrationspolitik med beslut vars egentliga värde vi inte riktigt vet. Vi skall se till att vi får en lagstiftning som verkligen går att använda på det sätt som vi är överens om.
Herr talman! Jag blir överraskad när Håkan Holmberg säger att vi som har talat för kriminalisering av innehav av barnpornografiska alster skulle tro att det vore enda metoden. Självfallet menar vi att det krävs en rad andra åtgärder på området. Men vad vi har betonat är att det också krävs att man har en lag i grunden som förbjuder även innehav. Jag tror att om Håkan Holmberg talar med de poliser som har skött utredningarna får han ett väldigt entydigt svar att detta är nödvändigt. Jag behöver nog inte uppehålla mig så länge vid den punkten. Men om Håkan Holmberg tror att vi inte har andra förslag och att vi inte inser att det inte räcker med lagstiftning utan att det krävs fler åtgärder, går det ju bra att gå tillbaka till motionerna. Det finns en tvärpolitisk motion från januari 1994 och en från Västerpartiet med Gudrun Schyman som första namn, där vi bl.a. tog upp detta med åldersgränser för barnpornografibrott som är en annan viktig punkt. Det finns alltså ingen motsättning här. Men man behöver ju bra lagstiftning i botten för att man skall kunna gå vidare med insatser som visar att vi tydligt och klart har tagit ställning när det gäller vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet i vårt land.
Herr talman! Jag uppfattar situation så att vi ändå är överens om att ytterligare lagstiftning, utöver den som vi kommer att definitivt besluta om i dag, måste vara genomarbetad och klargöra vad som är förbjudet och inte är förbjudet. Den kan inte ha formen av allmänna uttalanden. Det som jag tidigare reagerade litet grand emot är den ton som har funnits i ett och ett annat inlägg. Inställningen till precis detta förslag och till om man skall fatta beslut genast eller om man skall ge sig tid att analysera vad beslutet närmare bestämt bör innehålla har varit det enda kriteriet på huruvida man över huvud taget anser eller inte anser att barnpornografi är ett elände som vi måste försöka att få bort från detta land. Den typen av inlägg reagerar jag fortfarande skarpt emot. Det som Eva Zetterberg sade i slutet av sitt huvudanförande tycker jag ändå var en klar förbättring i förhållande till en del av de orimligheter som tidigare har förekommit. Det har i debatten bl.a. förekommit tillmälen mellan olika personer som har haft olika synpunkter på just denna del.
Herr talman! Visst är det bra att vi är överens om att man skall skrida till handling. Men jag tycker ändå inte att detta kan bortförklara det faktum att man i den borgerliga regeringen och från vissa delar av de borgerliga partierna missade möjligheten att påskynda ärendet. Det är inte sant som Håkan Holmberg säger att det inte har funnits tid att utreda frågan, vilket Justitiedepartementet skulle göra, men man tog inte sin uppgift på allvar. Det är ju inte så att vi som har drivit frågan om en kriminalisering av innehav har talat i allmänna ordalag. Vi anser att det krävs lagstiftning som grund. Hur skall man annars kunna sätta in behandlingsåtgärder när det gäller en person som inte uppfattar att han eller hon har begått ett brott? Det blir ju inte tal om något fängelsestraff, och det blir inte tal om behandlingsinsatser för någon som inte har begått ett brott, eller hur? Därför menar jag att självkritiken och försumligheten faller väldigt hårt på den förra regeringen och på de borgerliga representanter som under förra mandatperioden hade möjlighet att genom KU agera och reparera den försyndelse som regeringen gjorde sig skyldig till. Det handlade inte om att agera alltför snabbt, Håkan Holmberg. Det handlade om att man inte tog möjligheten att göra verklighet av de förslag som fanns. Jag beklagar det. Nu börjar detta bli historia. Nu är det bråttom att sätta till alla resurser, både för att få en kriminalisering av barnpornografin och för att få till stånd de andra åtgärder som jag talade om.

Herr talman! Att komma sist så här i debatten, där så mycket klokt är sagt av mina kvinnliga systrar här i plenisalen, är inte så lätt. Men först vill jag ändå uttrycka en förvåning över Håkan Holmbergs attityd här i salen. Han sitter som någon form av domare och kritiserar de olika kvinnliga inläggens attityder, kommatecken och punkt. Jag trodde att det var sakfrågan vi diskuterade. Eftersom Miljöpartiet är nytt i riksdagen får jag väl ändå instämma i en del av vad som tidigare har sagts. Jag börjar med att instämma i det Ewa Zetterberg sade om att Sverige har blivit barnpornografins förlovade land. Det var den 3 maj 1994 som KU röstade - en dag med sorgkant kring. Det var då man skulle besluta om kriminalisering av innehav av barnpornografi. Men när utskottets folkpartist Håkan Holmberg och de fyra moderaterna röstade emot, erhölls inte den majoritet som krävs för att få igenom en grundlagsändring. Sveket mot barnen var bekräftat. Kravet på kriminalisering som en av åtgärderna för att få slut på denna lukrativa marknad är ju gammalt. Det är mer än ett decennium gammalt. Det har debatterats tidigare här i kammaren, och allt fler politiker har satt sig in i frågan och förstått hur grova kränkningarna är. Under den tid som diskussionerna har pågått har marknaden förråats och övergreppen blivit allt grövre. Som också tidigare har nämnts har man nu gått så långt i Sverige att vi har fått in porrfilmer med tortyr av minderåriga. Här har man använt en metod som kallas subliminal perception som populistiskt brukar kallas för cocacolaeffekten. Man gör snabba inklipp i en längre sekvens som tar mindre än en sekund - det tar ungefär två sekunder att kritiskt analysera en bild. Denna cocacolaeffekt har mer och mer börjat användas också i den här typen av porrfilmer. Vid det beslag som man gjorde i Norrköping hittade man också i en flera timmar lång porrfilm den här typen av inklipp på grov tortyr. Detta är bara vad polisen hittar. Hur hög den svarta siffran är, allt de inte hittar, kan vi bara misstänka. Är gränsen nådd i Sverige nu? Det kan säkert bli värre så länge vi politiker inte markerar att det är slut. Porrindustrin vill ju tjäna pengar. Det är så marknaden fungerar. Justitiekanslern, som är den som väcker åtal vid den här typen av brott, begärde självfallet smugglaren i Norrköping häktad. Men lagmannen ansåg inte att det fanns någon grund för detta, så mannen försattes på fri fot. Ja, det är verkligheten i dag. Sveket mot barnen är bekräftat igen. Det finns väl ingen fråga som har varit och är så förankrad hos svenska folket som kriminaliseringen av innehav av barnpornografi. Här behövs det ingen folkomröstning kantad med ekonomiskt starka lobbyister. När Norrköpingsfallet togs upp i pressen var hela svenska folket lobbyister. Men dåvarande justitieministern ansåg att yttrandefriheten hotades om innehav av den här typen kriminaliserades, och yttrandefriheten ville hon försvara till varje pris. Jag tror att det var 259 ledamöter i riksdagen som ville ta ett ansvar för denna debatt, sätta stopp för frågan och rösta för kriminalisering. Men nu dröjer till 1999 innan denna extrema form av liberalism kan stoppas, på barnens bekostnad. Vissa frågor mår bra av att dras i långbänk. Men när det gäller den här frågan undrar jag om det inte borde vara kriminellt att inte kriminalisera innehav av barnpornografi. Ibland går det väldigt lätt att ändra i svensk grundlag med hänvisning till marknaden, men när barn används som marknad verkar det som om det vore låst för vissa politiker. Genom vår lagstiftning visar vi ju på attityder i den här frågan. Den är ett medel att visa på attityder, och jag vill påstå att riksdagen hitintills grovt har misslyckats.
Herr talman! Jag skall inte upprepa de argument som jag tidigare har fört fram. Jag vill bara upplysa Ewa Larsson om att jag inte var ledamot av konstitutionsutskottet i våras. Den person som hon rätteligen borde attackera är Ingela Mårtensson. Detta säger jag just av det skälet att Ewa Larsson gång på gång upprepade att det skulle finnas någon form av skillnad mellan män och kvinnor i deras inställning i frågan. Det är ett synsätt som jag reagerar utomordentligt skarpt mot. Ewa Larsson må tycka att jag är en utomordentligt usel företrädare för det manliga släktet när jag lägger fram de synpunkter som jag tycker, tyvärr, är nödvändiga. Det har att göra med att lagar som vi beslutar om bör hänga ihop och vara utformade så att de passar in i den normala tryckfrihetsrättsliga grund som vi har. Det är alltså viktigt, vilket jag tidigare har sagt, att utforma lagar om kriminalisering så att de inte strider mot centrala tryckfrihetsrättsliga principer på andra områden. Här har tidigare talare i debatten, Sivert Carlsson och K-G Biörsmark, en annan ståndpunkt än jag. De tillhör också detta usla manliga släkte. Hädanefter skulle jag bara vilja slippa den här sortens inlägg med just den typen av argument. Använd gärna alla de andra argumenten, men påstå inte att detta är något skiljer män och kvinnor åt.
Herr talman! Den tolkningen får Håkan Holmberg själv stå för. Han kanske gör tolkningen beroende på att han just nu är den man som här försvarar KU:s inställning. Jag ber om ursäkt för att jag personifierade ställningstagandet genom Håkan Jag vill ändå säga till Håkan Holmberg att man ibland får göra ideologiskt avkall. Så är det för oss alla. I den här frågan hade det varit högst rimligt om verkligheten hade legat till grund för beslut för Här borde skyddet för barnen mot de övergrepp som barnpornografi innebär ha vägt tyngre än ideologiska skäl.

Herr talman! Jag vill bekräfta det som Håkan Holmberg nyss sade. Det finns flera män som är motståndare till den uppfattning han har, och jag är en av dem. Den 9 juni i våras fördes en lång och omfattande debatt i den här frågan. Flera kristdemokrater var då uppe i debatten och redogjorde för på vilket sätt vi har drivit den här frågan från kds sida för att få till stånd en innehavskriminalisering. Jag måste nu som flera andra här beklaga att vår riksdag inte lyckades samla sig till detta självklara beslut att få till stånd en innehavskriminalisering av barnpronografi från den 1 januari 1995. Ansvaret för att så är fallet ligger hos Moderaterna och Folkpartiet. Dessa två partier har fördröjt innehavskriminaliseringen med fyra år. Det är flera talare före mig som har beskrivit effekterna av detta för dem som utsätts för dessa kränkningar. Dessa två partier bär också ansvaret för att fyrklöverregeringen inte lade fram ett sådant förslag. Håkan Holmberg har här sagt att man inte skall kasta fram förslag. Man måste ge sig tid att analysera beslut, osv. Som också har framgått av debatten här har det funnits tid. Justitiedepartementet hade under förra året en lång tid på sig att ta fram ett förslag, men man gjorde inte det. När kds inte fick med sig övriga partier i den dåvarande regeringen om att lägga fram ett sådant förslag ställde vi vår förhoppning till Sveriges riksdag. Det var i konstitutionsutskottet som vi tillsammans med Socialdemokraterna och flera tog initiativ till att här i parlamentet söka få den nödvändiga majoriteten för att få till stånd en innehavskriminalisering redan från årsskiftet 1994/1995. Men dess värre misslyckades också detta. Håkan Holmberg sade att man inte kände till omfattningen och att det inte skulle vara ansvarsfullt att nu fatta dessa drastiska beslut, som han uttryckte det. Han skulle ha röstat för en innehavskriminalisering i EU-parlamentet, men här hemma i Sverige visste vi inte tillräckligt för att få fram denna lagstiftning. Man måste i en sådan här fråga kunna ställa ett krav på oss lagstiftare att vi klarar av att hantera en lagstiftning i detta ärende. Håkan Holmberg hävdade att lagstiftning är det enda som vi har pläderat för. Det har framgått här att det är inte bara detta det handlar om. Men det är ett verksamt redskap för att komma åt denna hantering. Det är vad det handlar om. Håkan Holmberg sade att vi som vill få till stånd ett sådant beslut, som vi hade hoppats skulle gälla nu från årsskiftet, skulle föra en demonstrationspolitik. Vad innebär detta, Håkan Holmberg? Jag tror att Folkpartiet och Moderaterna har gjort tryckfrihetslagstiftningen en björntjänst. Det är inte på detta sätt som vi skapar tilltro till vår lagstiftning. Det är inte på detta sätt som vi skapar tilltro till parlamentets möjligheter, kraft och styrka att agera i en för folket viktig fråga. Jag tror att man undergräver tilltron, och då är det allvarligt. I detta läge finns det nu ingenting annat att göra än att rösta igenom detta förslag. Vi får vänta fyra år på ett verksamt medel att komma åt barnpornografin, och det beklagar jag.
Herr talman! Jag vill bara för klarhetens skull påminna Dan Ericsson om det jag sade för ett tag sedan om beslutet i EU-parlamentet. Jag skulle gärna ha röstat för det. Jag hoppas att alla ledamöter här om de suttit i detta parlament hade gjort samma sak. Men detta löser inte problemet med hur en lag skall utformas i de enskilda medlemsländerna, och inte heller i Sverige. Vi har här i alla fall exakt samma praktiska problem att ta hänsyn till. Det måste man göra när man fattar beslut. Vilka lagar det än är fråga om, och i synnerhet grundlagar och sådana ändringar av grundlagar som berör utomordentligt centrala och fundamentala principer, måste man ge sig tid och möjlighet att överblicka konsekvenserna. Det vi nu kommer att fatta beslut om - konfiskering och förverkande av vinster på grund av befattning med barnpornografi - är inte åtgärder som har den här typen av svåröverblickbara konsekvenser. En kriminalisering av innehav är tyvärr inte riktigt lika enkelt. Därför är jag mycket glad att det nu kommer att bli en ordentlig utredning så att vi får belyst vad en sådan lagstiftning, om den kommer till stånd, verkligen innebär och hur gränsdragningsproblem och annat kommer att lösas.
Herr talman! Återigen säger Håkan Holmberg att lagstiftning inte löser problemet. Vem har sagt det? Det är ett viktigt redskap för att komma åt den här hanteringen, Håkan Holmberg. Det ni har gjort är att ni motsatt er att vi får fram det redskapet nu vid årsskiftet. Ni har fördröjt detta ytterligare fyra år. Man kan inte överblicka konsekvenserna, säger Håkan Holmberg. Jag minns från debatten i våras att man talade om snabbspår när det gäller grundlagsändringar och att man inte skall använda detta snabbspår, som man uttryckte det. Men det går tydligen ändå att göra det när det handlar om konfiskering. Varför skulle man inte kunna fatta ett sådant beslut om innehavskriminalisering? Vi vet att det finns underlag för att fatta ett beslut. Det är lätt att ta fram en lagstiftning. Vi vet att andra länder har en sådan. Men här i Sverige mälde sig Moderaterna och Folkpartiet ut så att vi inte fick fram detta verksamma beslut.
Herr talman! Den enkla skillnaden är den att man är tvungen att fundera över en förändring av en grundlag. Sådant är något som man skall ta på ett mycket stort allvar. Det är inget man skriver ihop på en kafferast, och det tror jag inte någon på allvar menar. Om man skall förändra grundlagar, och i synnerhet sådana som berör så fundamentala principer för hela vårt statsskick som de principer som aktualiseras i kriminaliseringsfrågan, är detta svårare än att fatta beslut om konfiskering. Där finns inte den här typen av svåröverblickbara konsekvenser. Det har över huvud taget inte att göra med hur allvarligt man bedömer barnpornografi eller om man föreställer sig att lagstiftning av det ena eller andra slaget är det enda som hjälper. Jag tror inte att någon här på allvar tror att det bara är det som hjälper. Det jag har reagerat över vid några tillfällen i debatten är att det förekommit inlägg där det har låtit som om detta var den enda åtgärd som över huvud taget är relevant. Det tycker jag inte är ett rimligt sätt att beskriva en situation där det redan råder förbud mot produktion av barnpornografi. Vi kommer dessutom i dag att fatta beslut om ytterligare skräpningar av den lagstiftning som redan finns som innebär att vi skapar möjlighet för konfiskering och förverkande av vinster. Jag tycker att detta är ett stort framsteg.
Herr talman! Man tar inte fram en lagstiftning på en kafferast, sade Håkan Holmberg. Nej, det är sant. Men det är inte heller någon som har begärt det. Dåvarande ansvarige för Justitiedepartementet hade lång tid på sig. Det har pågått utredningsarbete. Också konstitutionsutskottet hade viss tid på sig att klara av att hantera detta lagstiftningsarbete. Det finns exempel på andra utskott i detta parlament som tagit fram mycket omfattande lagstiftningar på eget initiativ. Men i den här frågan kunde inte konstitutionsutskottet samla sig och ta fram ett förslag. Jag begärde inte att man skulle göra det på en kafferast. Jag vet att man hade så oerhört mycket längre tid på sig. Sedan säger Håkan Holmberg att det låtit som om lagstiftning varit det enda sättet att komma åt den här hanteringen. Det må vara att det har låtit på det sättet, men det är ingen som har sagt det. Det kan inte vara ett bärande argument för att avvisa det här lagstiftningsförslaget.

Herr talman! Utskottets betänkande behandlar ett antal förvaltningsfrågor av större eller mindre betydelse för vårt land. Jag tänkte helt kort beröra den reservation som finns i betänkandet. Vi reservanter begär att regeringen skall få i uppdrag att göra en aktiv inventering av de områden där myndighetsutövning utan problem kan överlämnas till privata företag eller organisationer. Vi anser att det behövs ett aktivt uppdrag till regeringen för att detta skall bli gjort. Majoritetens passiva förhållningssätt kommer enligt vår mening att leda till att ingenting händer på det här området. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationen och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Här är svängningarna stora från den stora, svåra och komplicerade frågan om barnpornografi till dessa förvaltningsfrågor som tycks vara av mer begränsad administrativ art. Miljöpartiet har i konstitutionsutskottet avstyrkt Ylva Annerstedts motion. Hon motionerar om myndighetsutövning. Motionen är litet mer vittsyftande än vad vi nyss hörde. Den avser nämligen att mer organiserat föra över myndighetsutövningen till privata företag eller organisationer. Den 18 september i år gick det svenska folket till valurnorna. Det valde i en överväldigande majoritet av kommuner och landsting en socialdemokratisk politik. Även i riksdagsvalet röstade en majoritet för förändring. Allra tydligast var dessa väljartendenser i de kommuner som längst, snabbast och kanske slarvigast rusat fram längs privatiseringsspåret. Därför är det inte förvånande att denna motion i den gamla andan fortfarande ligger på riksdagens bord. Mer bekymmersamt är det att moderater och folkpartister ingenting lärt. Myndighetsutövning är den del av den offentliga verksamheten som tydligast och mest märkbart för individen visar på den starka relation som finns mellan kollektivet stat eller kommun respektive den enskilde. Därför är det den gemensamma verksamhet som måste utföras med störst hänsynstagande och med stora inslag av omsorg. Att planmässigt privatisera denna del av verksamheten förefaller därför inte omdömesgillt. Att sedan föregående talare kallar motsatsen till denna planmässiga privatisering för passivitet är möjligen ett minne av de gamla och misslyckade tongångarna. Att det sedan finns vissa områden inom myndighetsutövandet som i begränsad omfattning kan lämpa sig för såväl privatisering som konkurrens motsäger inte det jag sagt. Vi socialdemokrater har därför initierat beslutet att avvisa motionen och i stället formulerat majoritetens ställningstagande. Där talar vi om att överlämnande av myndighetsutövning skall ske med stöd av lag. Beslutet bör föregås av noggranna överväganden och aktualiseras först när behov uppstår. Det är alltså ett helt annat angreppssätt på problemet. Jag tillstyrker därför konstitutionsutskottets förslag i det avseendet och i dess helhet i betänkande nr 12 och avvisar Folkpartiets och Moderaternas förslag om att begära förslag från regeringen på områden där myndighetsutövning utan problem kan överlämnas till privata företag eller organisationer.

Herr talman! Vi står i begrepp att fatta ett beslut angående miljöklassning av bensin. Enligt förslaget får vi en klass 2 och en klass 3, och den bensin som innehåller minst bly får en lägre skatteklass. Det är i och för sig ett mycket bra förslag. Miljöpartiet tycker att vi skall använda ekonomiska styrmedel för att få det som är minst miljöfarligt att gynnas på marknaden. Men det har visat sig att i och med det här förslaget missgynnas den petroleumprodukt som är minst miljöskadlig, nämligen någonting som kallas för akrylatbensin. Akrylatbensin är en petroleumprodukt, precis som vanlig bensin, men den tas fram på litet annat sätt, och den är betydligt miljövänligare än alla andra petroleumprodukter som finns. Den har betydligt lägre svavelhalt. Den har betydligt lägre blyhalt. Den innehåller mycket litet bensen, som är ett av de ämnen som man skall undvika i petroleumprodukter och som är mycket giftigt. Den innehåller betydligt färre aromater. Vid bifall till det betänkande som vi skall ta ställning till i dag kommer akrylatbensinen att missgynnas därför att den har en annan sammansättning som gör att den är flyktigare - ångtrycket är annorlunda. Med det förslag som finns i dag kommer den bensinen inte att kunna klassas som blyfri. Den kommer att hamna i en skatteklass som innebär att den beskattas som blyade produkter. Den kommer alltså att klart missgynnas på marknaden. Vi har fått reda på i jordbruksutskottet att det här egentligen är ett förbiseende från Naturvårdsverket som man djupt beklagar. Från Miljöpartiets sida måste jag bara instämma i det beklagandet. Naturligtvis skall det vara så att när vi fattar beslut om skatteklasser skall den bensin som är bäst också ha just de fördelar som man velat åstadkomma med ekonomiska styrmedel. Hur skall vi då kunna komma till rätta med det här? Såvitt jag förstår, har man i Norge gjort det lätt för sig. Man har sagt att i och med att akrylatbensin är den petrolumprodukt som är miljöbäst beskattas den inte alls! Akrylatbensin används i första hand till skotrar, till gräsklippare, till tvåtaktsmotorer och till sågar. Det är mycket viktiga användningsområden, därför att många av dessa redskap hanteras på ett sådant sätt att människor står nära avgaserna. I och med att man kan använda akrylatbensin utsätts man för betydligt mindre hälsoproblem än man gör när man använder bensin med låg blyhalt. Jag har förstått att vi i utskottet egentligen är litet bekymrade över att akrylatbensinen kommer att missgynnas så kraftigt. Jag har också förstått att regeringen håller på att se över frågan och har tänkt sig att komma med ett tillägg som gör att akrylatbensinen så snabbt som möjligt hamnar i rätt skatteklass. Den skatteklassen borde vara bättre än det vi i dag kallar miljöklass 2. Vi diskuterade i jordbruksutskottet i går om vi skulle återremittera ärendet just för att inte missgynna akrylatbensinen under den tid det tar för regeringen att få fram ett förslag som gör att bensinen hamnar rätt. Jag har förstått att Miljöpartiets synpunkt, dvs. att ärendet egentligen borde återremitteras, av skilda skäl inte kommer att vinna bifall. Man menar att det är lika bra att köra nu, och sedan får man klara av de olycksfall som har skett i efterhand. Under den tiden kommer akrylatbensinens konkurrenskraft att snedvridas kraftigt. De som köper denna bensin, framför allt till motorsågar, kommer alltså att få köpa en produkt som är betydligt dyrare än den bensin som klassas som miljöklass 2. Det finns en stor risk för att många av dessa människor kommer att använda den bensin som är billigast av ekonomiska skäl och utsätta sig för en betydligt större hälsorisk och miljörisk än vad som är nödvändigt. Det är mycket olyckligt. Förbiseendet från Naturvårdsverket och från de partier som har jobbat med propositionen - både förra regeringen och denna regering - är litet märkligt. Det är väl känt att denna produkt finns på marknaden. Om man menar allvar med att indela i skatteklasser så att det som är miljöbäst också gynnas är det konstigt att inte akrylatbensinen har varit en av de bensinsorter som man verkligen har sett över i sammanhanget. Vi har förstått att regeringen avser att skyndsamt lägga fram förslag om en förändring så att akrylatbensinen i fortsättningen inte kommer att missgynnas. Jag anser dock att vi inte skall släppa fram betänkandet innan akrylatbensinen är med i betänkandet. Därför yrkar jag på återremiss för ärendet.

Herr talman! Det är egentligen ett ganska viktigt beslut om miljöklassning av bensin vi har att fatta. Vi har arbetat med frågan ganska länge. Vi har försökt att få fram ett bra förslag, och det har vi lyckats med till slut. Men ingenting är fullkomligt - ej heller detta. De bekymmer som Gudrun Lindvall har redovisat är i allt väsentligt riktiga. De ansträngningar som har gjorts för att få fram bättre bensin, både ur hälsosynpunkt och ur miljösynpunkt, tillgodoses inte i förslaget. Naturvårdsverket har som sagt gjort ett förbiseende när man har klassat bensinen. Man skall naturligtvis inte överdriva alltför mycket, eftersom det i pengar räknat inte gäller så förfärligt mycket. Akrylatbensinen kostar 4-5 kr mer per liter än den vanliga bensinen just därför att den är dyrare att framställa. Detta beslut innebär att den direkt kommer att kosta ytterligare 6 öre mer per liter. I slutskedet kommer det naturligtvis att bli litet mer eftersom priset förmeras på vägen fram till konsumenten. Det har naturligtvis ingen ekonomiskt avgörande betydelse, men det är fel signal. Det är rätt att vi därför, som Gudrun Lindvall sade, har diskuterat att lägga fram ett förslag om återremiss för att göra något åt det. Men vi gör inte det. Det finns en del saker som gör att det är viktigt att hela förslaget går igenom. Det är tänkt att skatteklassningen skall råda redan från den 1 december, och det är kopplat till skatteutskottets förslag i nästa ärende om skattefrågorna. Det är också kopplat till överenskommelser med petroleumbranschen. Om vi har rätt uppgifter har dessutom regeringen uppmärksammat frågan. De statssekreterare som jobbar med dessa frågot samlas enligt de uppgifter vi har fått i dag för att diskutera en förändring och ett nytt förslag som kan korrigera misstaget. Det tycker jag att vi orkar med att vänta på. Därför yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet. Vi får ha uppmärksamheten riktad på att ändringarna kommer till. Själv har jag engagerat mig mycket för att försöka få bort skatten på denna typ av bensin i kammaren under många år, men det har inte lyckats. Den majoriteten har jag inte lyckats skapa. Det hör egentligen inte till detta ärende, utan det tas upp litet längre fram. Eftersom Gudrun Lindvall nämnde Norge kan jag som kuriosa säga att de motioner vi har väckt i den svenska riksdagen och resultatet av den behandling frågan har fått här skickades över till de företag i Norge som gör denna bensin. Där antog man helt enkelt förslaget. Ansträngningarna i den svenska riksdagen gav bättre resultat i Norge. Det är kanske att beklaga för oss som har jobbat med frågan. Det faktum att akrylatbensinen inte skall tillhöra miljöklass 2 är inte bra. Det är fel signal. Det är ingen katastrof eftersom det inte rör så förfärligt mycket i pengar räknat, och vi förväntar oss att man snabbt får fram en förändring. Därför yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet just nu.
Herr talman! Lennart Brunander tar upp en del saker som jag har misstänkt när det gäller förslaget, nämligen att det finns olika intressen. Petroleumindustrin har legat bakom många av de parametrar som har fastställts för miljöklass 2. Jag tycker att det är märkligt att parametrarna har satts precis på ett sådant sätt att akrylatbensin inte kan innefattas i miljöklass 2. De stora producenterna som tillverkar bensin i miljöklass 2 gynnas nu naturligtvis framför de små prodeucenterna som producerar akrylatbensin. Det är inte de stora oljebolagen som producerar akrylatbensin i Sverige i dag, utan det är de små. Det innebär också att de små bolag som verkligen vågar satsa på en miljöriktig produkt får totalt fel signaler från Sveriges riksdag. Det anser jag är ytterst allvarligt. Vill vi ha i gång en miljöindustri i Sverige, och vill vi ha bolag som vågar satsa rätt, måste vi också vara mycket nogranna när vi tar fram förslagen så att vi inte hamnar så fel som vi gör nu. Det är förvånande att höra Lennart Brunander säga att Centern har engagerat sig mycket i denna fråga. Det borde har märkts på det betänkande som har tagits fram, som ju egentligen kommer från den borgerliga regeringen. Man är kanske inte helt överens inom Centern om att akrylatbensinen skall gynnas framför en del andra petroleumprodukter. Jag bara undrar.
Herr talman! Man kan gärna få undra över hur olika saker kommer till, Gudrun Lindvall. Det gör man ibland. Centerpartiet har varit ganska ensamt om att slåss för att ta bort skatten på akrylatbensinen. Men det har inte med detta ärende att göra. Det vi talar om är miljöklassning av bensin. Gudrun Lindvall och jag är helt överens om vad som är fel och hur det skall rättas till. Jag tror inte att vi skall måla upp spöken och säga att någon har varit med och petat för att det skulle bli fel. Jag tror att det är blott och bart ett förbiseende. Man har inte varit uppmärksam på denna fråga på Naturvårdsverket. Det har som Gudrun Lindvall också sade att göra med ångtrycket. En av fördelarna med denna typ av bensin är att den har ett lågt ångtryck. Nu ligger det lägre än reglerna säger, och då faller bensinen utanför miljöklassen. Det är inte bra. Vi har haft samma bekymmer med blandningarna mellan paraffin och rapsolja. Det var exakt samma sak. Vi har haft svårt att få det att rättas till också. Man har sagt att det skall kunna ske förändringar ganska snabbt. Det är vår uppgift att se till att det blir så.
Herr talman! Det märkliga är just att vi har fått krav på ett ångtryck som ligger precis så högt att akrylatbensin inte kommer med. Man borde ha varit observant på detta i ett tidigare skede, när frågan behandlades i jordbruksutskottet. Även vi i Miljöpartiet borde naturligtvis ha varit observanta, vilket vi tyvärr inte var. Eftersom Lennart Brunander kände till förhållandena är jag förvånad över att frågan inte togs upp i den diskussion vi hade runt betänkandet i jordbruksutskottet. Jag aktualiserade frågan i jordbruksutskottet i går efter att ha blivit uppvaktad av industrin. Jag hoppas att Miljöpartiet, förhoppningsvis tillsammans med i alla fall delar av Centern, kan se till att akrylatbensinen blir befriad från skatt och att vi tillsammans kanske kan vara mer framgångsrika än vad Centern uppenbarligen har varit hittills.
Herr talman! Jag förutsätter också att vi kan hjälpas åt. Jag tror att det behövs fler som hjälper till för att vi skall få igenom förändringen. Jag utgår också från att den nuvarande regeringen kommer att hjälpa till.

Herr talman! Vi är alla överens om att det är en miss som är gjord, och vi beklagar det. Däremot är vi inte överens om att det skulle vara till någon fördel att återremittera detta ärende och därmed förhindra den miljövinst som vi gör genom att de nya skattesatserna kan träda i kraft den 1 december. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på återremissyrkandet. Det är beklagligt att sådana här missar sker och att de hänger med rakt igenom. Jag vill poängtera det faktum att det inte fanns någon motion från miljöpartiet som försökte rätta till det hela när vi behandlade ärendet i utskottet. Att frågan kom upp över huvud taget berodde på att den berörda industrin kontaktade oss ledamöter från olika håll nu under helgen. Nu har jag talat med departementet. Där säger man att Naturvårdsverket har gjort ett underlag som kommer till departementet inom en vecka och att man utgår från att det skall gå att lägga fram en proposition som behandlar akrylatbensinen före jul. Sedan beror det naturligtvis på oss i riksdagen hur snabbt vi behandlar det. Med den korta tid som det handlar om kan jag inte alls tro att det kommer att slå ut den industri som tillverkar akrylatbensinen, utan vi kan få en tillfredsställande behandling.

Herr talman! Det är riktigt att det inte fanns någon motion från Miljöpartiet om detta. Det beror på att industrin inte hade kontaktat oss utan Socialdemokraterna. Det gjordes i mitten av oktober, alltså innan vi behandlade ärendet i jordbruksutskottet. Det gör det så mycket underligare att det inte fanns synpunkter från Socialdemokraterna på detta när vi behandlade ärendet i jordbruksutskottet. Jag skall ta kontakt med den berörda industrin och tala om vilka vägar man bör gå i fortsättningen för att de synpunkter man framför verkligen skall komma fram till utskottet. Det är uppenbart att det brev som skickades den 18 oktober till Socialdemokraterna, till miljöministern, inte har föranlett någon fortsatt diskussion inom den socialdemokratiska gruppen. Det kan jag bara beklaga. Hade det gjort det, hade vi kunnat rätta till detta vid behandlingen i jordbruksutskottet. Jag fick kännedom om detta i fredags och har agerat så fort jag har kunnat, vilket var på jordbruksutskottets sammanträde i går. Hade jag fått vetskap om felaktigheten på ett tidigare stadium, hade jag naturligtvis försökt rätta till den när ärendet behandlades i jordbruksutskottet. Jag hoppas att jag i fortsättningen kan se till att jag är bättre informerad i tid. Det beror kanske också på att det är så kort tid efter valet. Vad jag hoppas på är att socialdemokraterna menar allvar med att man skyndsamt skall utreda frågan och komma fram med ett förslag som helst gör att vi får, som i Norge, en skattebefrielse för akrylatbensinen. Det är vad som behövs för att denna produkt skall öka på marknaden. I dag används akrylatbensin i första hand som ett tvåtaktsbränsle. Men den kan mycket väl användas i fyrtaktsmotorer. Den håller på att bli billigare. Produktionsförhållandena gör att priset på produkten sjunker. Den kommer snart, om vi får en riktig skatteklassning, att vara mycket konkurrenskraftig på marknaden. Men då krävs det att vi politiker verkligen menar allvar när vi säger att vi skall gynna de miljöriktiga produkterna och se till att vi får en skatteklassning som gynnar denna produkt. Det är bråttom, Socialdemokraterna!
Herr talman! Liksom Gudrun Lindvall fick jag och, såvitt jag förstår, de flesta andra information om detta i fredags och lördags. Vi har alltså agerat lika fort allihop. Huruvida det kommande förslaget från regeringen kommer att innehålla någon skattebefrielse eller inte har jag faktiskt ingen uppfattning om. Det enda jag har en uppfattning om är att det kommer ett förslag och att det förslaget kommer tämligen snabbt.
Herr talman! Det brev som jag har fått mig till handa är skrivet till miljöminister Anna Lindh, och hon har fått det den 18 oktober.

Herr talman! Detta ärende hänger till stor del samman med det förra ärendet. Jag erinrar mig att min mormor brukade säga åt mig att fort och väl inte följs åt. Man skulle kunna tro att detta ärende har beretts oerhört skyndsamt, och därför har det blivit en del lapsusar. Så är det inte. Detta ärende har gått ganska långsamt. Ibland kan tyvärr sakta och bristfälligt också följas åt. Från Vänsterpartiets sida motionerade vi om dessa frågor i januari i år. Vi konstaterade att detta var ett uppdrag som Naturvårdsverket fick 1992 och att det sedan länge har funnits ett färdigt utredningsförslag som har remissbehandlats och godkänts. Vi motionerade därför i januari om att man skulle få denna miljödifferentiering inom klass 2 skyndsamt. Det hände ingenting från regeringssidan, den dåvarande borgerliga regeringen. Detta var en av de sista propositioner som regeringen, och Bo Lundgren som dåvarande skatteminister, lämnade. Man får väl säga att det var tur att han hann med detta innan regeringen fick avgå. Annars hade det sett mycket illa ut. Vi tycker att det är bra att det äntligen har kommit ett förslag om en differentiering. Men vi tycker att en differentiering på 6 öre är för svag. Vi har sagt i vår motion att vi vill ha en kraftigare differentiering på 10-15 öre. Det skulle ge en större styrka för att få över konsumtionen till en bättre miljöprofil. Vi har inte fått stöd för det i utskottet än så länge. Vi tror att vi kommer att få det så småningom. Vi har nu två moment att behandla. Det första är att godkänna den differentiering som föreslås. Det stöder vi naturligtvis. När det gäller mom. 2 i utskottets hemställan yrkar vi bifall till Vänsterpartiets förslag, att riksdagen skall ge regeringen till känna att det behövs en kraftigare rabatt inom intervallet 10-15 öre. Herr talman! Vi yrkar bifall till Vänsterpartiets yrkande beträffande mom. 2. Det har förekommit en debatt tidigare om akrylatdrivmedel - det är väl produktnamnet Aspen man tänker på framför allt. Jag delar de synpunkter som Miljöpartiet har framfört, som också Centern håller med om. Men vi vinner ingenting på att ännu en gång låta bli att ta ett steg i rätt riktning. Vi kan mycket väl ta ett steg i rätt riktning nu och sedan tillsammans ta ännu fler steg, så att vi kan komma till rätta med det fel som gjorts vad gäller

Herr talman! Oavsett vem som har föreslagit vad och hur långsamt eller snabbt ärendet har beretts när det gäller miljöklassningen, tycker vi att det är bra att det äntligen sker någonting på detta område. Det är en sak som Miljöpartiet har slagits för under en längre tid, att vi skall få en tydlig skillnad mellan olika produkter, så att man, bl.a. med hjälp av lagen om kemiska produkter, kan peta bort det som inte är så bra. Om man tittar på förslaget till prisdifferentiering inser man ganska lätt att den föreslagna skillnaden inte kommer att räcka till för att ge den styreffekt och den förändring av konsumtionsmönstret vi eftersträvar. Vi förutsätter också att frågan om akrylatbensin kommer att behandlas snabbt, att vi får med den i miljöklassningen och att den hamnar i den klass där den bör hamna. Vi kan inte heller inse att den skillnad som Vänsterpartiet föreslår, 10-15 öre, skulle räcka till. Verkligheten är den att skillnaden mellan vanliga bensinmärken är minst 50 öre. Folk kommer alltså inte att upptäcka skillnaden prismässigt på dessa olika produkter. Det är ju den styrsignalen vi efterlyser. För att få den effekten är det nödvändigt med en skillnad som är i storleksordningen 1 krona. Det är därför vi har föreslagit det här. Vi kan inte acceptera synsättet att det är produktionskostnadsskillnaden som skall vara avgörande för vilken skatteskillnad det skall vara. Syftet med lagstiftningen är självfallet att få till stånd en förändring av konsumtionsmönstret. Då måste man använda sådana styrsignaler som uppfattas av marknaden - av konsumenterna. De ser prislappen på bensinmackens skyltar. Därför föreslår vi, som sagt, denna skillnad på 1 krona. Mot bakgrund av det anförda vill jag yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 1 tar upp frågan om differentierad skatt på blyfri bensin. Det föreslås att de nya miljöklasserna för oblyad bensin läggs till grund för en differentiering av bensinskatten. Det är enligt vad som anförts i proposition nr 11 lämpligt att rabatten för miljöklass 2 bestäms så att den motsvarar skillnaden i produktionskostnad mellan miljöklass 2 och miljöklass 3. Rabatten för miljöklass 2 föreslås mot denna bakgrund uppgå till 6 öre per liter, vilket uppnås genom en höjning av skatten för övrig bensin.

Naturvårdsverket har redovisat i sin rapport kan en alltför stor rabatt dels ge upphov till oönskade förskjutningar i konkurrensavseende, dels medföra en alltför kraftig styrning av goda bensinkvaliteter till den svenska marknaden med påföljd att kvaliteten på andra marknader försämras.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
Herr talman! Resonemanget om att produktionskostnadsskillnaden på 6 öre skulle vara avgörande därför att man vill vidmakthålla ett slags konkurrensneutralitet håller inte. Av förarbetena till det här förslaget framgår att industrin säger att om man får en större rabatt och en större skillnad kommer produktionsomställningen att gå mycket mycket snabbare. Fler bolag kommer att kunna investera i den förändring som är nödvändig i produktionsanläggningar för att göra det möjligt att övergå till produktion av bättre bensin. Effekten av en sådan här liten skillnad blir faktiskt att man bromsar industrins möjligheter att genomföra omställningar, trots att den kanske vill. Det är självklart att man uppfattar signalerna från marknaden om att bensinen måste bli bättre för miljön. Om man inte får de ekonomiska incitamenten för att göra den investeringen, tror jag att man avvaktar. Det är trist att ett förslag som bromsar goda initiativ läggs fram, eftersom man inte ordentligt har satt sig in i hur styrmekanismerna fungerar. Man har inte heller lyssnat på signalerna från industrin, där det framgår att industrin vill ha en ordentlig skillnad för att snabbt kunna göra omställningar.
Herr talman! Som jag sade i mitt huvudanförande har Naturvårdsverket i sin rapport framfört att det är bra med just denna skillnad. Utskottsmajoriteten har funnit att det är en lämplig nivå och att det kommer att få genomslag ganska snabbt.
Herr talman! Jag är ganska övertygad om att det inte kommer att få ett genomslag. Skillnaden är så liten att den inte märks på marknaden. När man säger att det här är en lagom nivå grundar man sig på att man inte vill rubba konkurrensförhållandet. Då skall man hålla i minnet att marknaden själv rubbar balansen på ett ganska drastiskt sätt då och då genom olika omkastningar. Det är en verklighet som man lever med i företagen och är van att hantera. Industrin säger själv, enligt förarbetena, att den är tacksam - om man skall tolka det så - för starkare styrsignaler. Då skulle det gå snabbare att ställa om. Industrin behöver lönsamhet i investeringarna.
Herr talman! Utskottsmajoriteten vidhåller att det här är en lämplig nivå när det gäller skillnaden mellan de olika klasserna.

Herr talman! När den demokratiskt valde president Jean-Bertrand Aristide den 15 oktober i år återvände till Haiti för att fortsätta det svåra och mödosamma arbetet för demokrati i Haiti var det en viktig milstolpe i Haitis historia. Betänkande nr 4 från utrikesutskottet, Tillämpning i fråga om Haiti av lagen om vissa internationella sanktioner, är ett märkligt betänkande. Historien har nämligen hunnit i kapp och gått förbi Sveriges riksdag. Haitis historia präglas av ett mödosamt arbete för demokrati med många avbrott och långa perioder av diktatur. Haiti uppnådde självständighet redan 1804 och blev den första självständiga staten bland kolonierna i Latinamerika. Den mest berömda perioden var nog Duvalierregimen 1957-1986 med genomfördes kuppen med Raoul Cedras. Aristide blev tvungen att tillsammans med många parlamentariker gå i landsflykt. De vistades i USA och Kanada. För att bryta det politiska dödläget antog FN den 6 september antog FN en ny resolution om hävandet av sanktionerna dagen efter den dag då president Aristide återvänder till Haiti. Det ägde rum den 15 oktober i år. Historien har alltså i detta fall hunnit i kapp och gått förbi Sveriges riksdag. Vi kommer i dag att ta ställning till sanktioner som redan har upphört. Jag förstår dock att det är nödvändigt med den här proceduren så att man i efterhand kan reagera och åberopa lagen. Tre dagar efter det att Aristide återkom till Haiti hade jag tillfälle att besöka det haitiska parlamentet och tala i det såsom förste utländske parlamentariker från ett demokratiskt land. Jag var där tillsammans med andra parlamentariker från bl.a. Kanada för att ge stöd åt den demokratiska processen. Syftet var också att hjälpa parlamentarikerna i organisationen PGA - Parliamentarians for Global Action. Flera av ledamöterna i denna riksdag är med i den organisationen. Den stöder parlamentariker som har det besvärligt under olika perioder av diktatur. Nu är dessa parlamentariker tillbaka i Haiti igen. Det demokratiska arbetet fortgår. Tanken är att Haiti skall ha val i januari. Det är nu viktigt att ge Haiti stöd i detta känsliga politiska läge. Det finns väldigt små resurser att arbeta med. De parlamentariker som har levt i exil och har kommit tillbaka till Haiti finner renskrapade bord och tomma kassakistor. Det finns inte de allra enklaste faciliteterna för att genomdriva och genomföra parlamentariska fria, demokratiska val. Det finns inte sådant som telefoner, telefax, dupliceringsapparater - inte ens bensin - så att man kan möjliggöra ett realistiskt och bra arbete. Vi arbetar därför från olika länder i världen på att försöka få närvara under valen i januari 1995, detta för att ge stabilitet åt processen och se till att det blir fria och rättvisa val. Det planeras även ett demokratiseminarium efter valet. Jag tror att det är väldigt viktigt att man stöder Haiti under det närmaste halvåret, så att den demokratiska processen kan säkras. Även Sverige kan dra sitt strå till stacken genom att man anslår mycket blygsamma medel för att hjälpa till i denna demokratiprocess. Det är alltså glädjande att sanktionerna har upphört och att man är på gång med den demokratiska processen i Haiti. Egentligen borde detta betänkande inte behövas. Vi önskar lycka till i det viktiga val som nu sker i januari.

Fru talman! I betänkande SfU 2 återkommer den gamla frågan om förvar av asylsökande barn. Vi minns att det i en proposition från den förra regeringen föreslogs att förvar av asylsökande barn i princip skulle vara förbjudet. Skälet var att förvarstagandet av barn hade ökat i motsats till den minskning som såväl regeringen som riksdagen förväntade sig. Riksdagens beslut blev tyvärr att propositionen inte godkändes. En majoritet, där socialdemokraterna ingick, ansåg att förvarstagande av asylsökande barn skulle fortsätta. Under året har vi konstaterat att förvarstagandet har minskat men att barn fortfarande i alldeles för hög grad tas i förvar. Om man läser statistiken kan man samtidigt konstatera att det i januari 1994 var lika många i förvar som i januari 1993. I april 1994 var det tre gånger så många som i april 1993. I maj 1994 var det i stort sett lika många som i maj 1993. Detta är en situation som inte kan accepteras. Charlotte Branting säger i sin motion, som utskottet har behandlat, att färre barn tas i förvar och att fler barn hålls under uppsikt. Det är en positiv utveckling. Samtidigt har den genomsnittliga förvarstiden ökat. Det bekymrar oss. Varför kan inte ännu fler barn hållas under uppsikt i stället för att tas i förvar? Fru talman! Sverige har med kraft engagerat sig för FN:s barnkonvention och därmed för barnens rätt. Därför är det förvånande att majoriteten inte vill leva upp till barnkonventionen utan vill fortsätta att ta barn i förvar. Det har i dag förts en engagerad debatt om barnens situation i andra sammanhang. Med tanke på det borde vi konstatera att alla barn skall behandlas på samma sätt. I reservation 2 säger vi reservanter att Invandraroch flyktingkommittén bör få i uppdrag att se över bestämmelserna om förvar av barn och komma med förslag. Vi kräver ett tillkännagivande till regeringen om detta. Fru talman! Det blir intressant att se om den nya regeringen kommer att leva upp till barnkonventionen och en human flyktingpolitik. Det är ju alltid de konkreta handlingarna som gäller och inte enbart de många välformulerade orden. Eftersom antalet barn i förvar fortfarande är för stort och förvarstiderna är för långa vidhåller vi vårt krav på att ett förbud att ta barn i förvar skall verkställas. Därför yrkar jag bifall till reservation 2 i detta betänkande. Fru talman! Avslutningsvis vill jag ställa en fråga som är väl känd till Maud Björnemalm: Vad är egentligen skälet till att majoriteten inte tillmötesgår vår begäran? Vi är eniga om att förvar av barn måste vara en sista utväg. Därför skall man behandla den här frågan med all den respekt och grundlighet som den kräver.

Fru talman! Vänsterpartiet har länge varit ett av de få partier som aktivt har arbetat för en flyktingpolitik som bygger på humanitet och rättssäkerhet. Vi har med förtvivlan sett de försämringar som skedde under den borgerliga mandatperioden. Vi såg fram emot en förändring med en ny majoritet. I stället aviseras en skärpning av flyktingpolitiken. De myndigheter som har att verkställa det som riksdagen beslutar utvecklar en praxis som strider mot sunt förnuft och det allmänna rättsmedvetandet. Vi har reserverat oss mot att generella viseringskrav används som metod för att hindra flyktingar från att söka asyl i Sverige. Vi har också reserverat oss mot straff för människor som av ideella skäl hjälper asylsökande in i landet. Viseringskrav, transportöransvar och andra sanktioner i kombination skär nämligen av de nödställdas livlinor. Jag står självfallet bakom båda dessa reservationer men kommer inte att yrka bifall till dem, eftersom dessa våra krav genom folkomröstningsresultatet i framtiden kommer att regleras av bl.a. Dublinkonventionen och den yttre gränskontrollkonventionen. Det blir därför väldigt viktigt vilka direktiv riksdagen kommer att ge våra förhandlare så att man förhindrar att Sverige, som har en lång tradition som ett solidariskt land, är med och bygger Festung Europa. Vi reserverar oss också mot att vuxna människor som inte har begått något annat brott än att söka skydd mot förföljelse och undan krig behandlas som kriminella och placeras i häkten och polisarrester. Vi anser att det är nödvändigt att omgående i lag förbjuda det. Vi reserverar oss mot att barn kan tas i förvar i mer än 72 timmar och att åldersgränsen för vem som betraktas som barn inte höjs från 16 år till 18 år, i enlighet med barnkonventionen. Genom att man inte höjer åldersgränsen kan barn som i Sverige betraktas som barn behandlas som vuxna, tas i förvar, behandlas som kriminiella och placeras i häkten och polisarrester. Men i går fick vi bekräftat av Utlänningsnämndens ordförande att svenska myndigheter inte behöver följa barnkonventionen. Vi har som enda parti motionerat om att barnkonventionen skall inkorporeras med svensk lag. På detta sätt skulle svenska myndigheter bli skyldiga att tillämpa barnkonventionen. De skulle därmed inte kunna hänvisa till att konventioner inte utgör svensk lag och i och med det nonchalera dem. Utskottet säger i sitt betänkande att man bör invänta yttrandet från den sittande parlamentariska kommittén, Invandrar och flyktingkommittén. Denna kommitté har arbetat sedan våren 1993, och så vitt jag förstår kommer den nu att förändras och få nya direktiv. Under tiden behandlar vi asylsökande som kriminella. Vi tar barn i förvar och betraktar barn som vuxna. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3 till momenten 4 och 6. Vi anser att Invandrarverket i sin nuvarande form bör avvecklas och att ansvaret för flyktingslussar, utslussning av de asylsökande till kommunerna m.m. skall föras över till en mindre myndighet som upprättas. Vi anser också att medborgarskapsärenden bör handläggas av Justitiedepartementet och att olika invandrarpolitiska sakfrågor bör överföras till respektive departement eller myndighet. Den senaste tidens turbulens kring Invandrarverket visar att vi har rätt i att något måste göras. Men även i detta fall anser utskottet att man bör avvakta resultatet av Invandraroch flyktingkommitténs arbete. Jag yrkar bifall till reservation 5 till moment 11.

Fru talman! Riksdagsledamöter! Här har flera viktiga principiella frågor tagits upp. I utredningen om översyn av vissa delar av utlänningslagstiftningen, som i april 94 lade fram sitt betänkande, ansåg man att kravet på visering tagits med på grund av "önskvärdheten och nödvändigheten av att kontrollera och begränsa invandringen från vissa länder och av säkerhetspolitiska skäl." Det medges också att möjligheterna för personer utan visering att ta sig hit samtidigt försvåras. Detta är ett hinder för människor att kunna söka asyl på ett rättvist sätt. Asylrätten naggas i kanten på det viset. Ett annat effektivt sätt att försvåra för flyende att kunna utnyttja sin rätt att söka asyl är transportbolagens skyldighet att avvisa redan vid färjeställen och flygterminaler. Fullgörs inte denna skyldighet blir bolagen betalningsskyldiga för flyktingar utan tillräckliga asylskäl. Detta är detsamma som att man låter personal utan utbildning sortera asylsökande redan på nämnda platser. Miljöpartiet de gröna anser att ett beslut fattat redan 1983/84, om att viseringen måste bli generösare, åter skall dammas av. Det har inte heller fattats något annat, motstridigt, beslut senare. Varje år tas också frågan om förvar av barn upp. Miljöpartiet de gröna anser att allt förvar av barn skulle upphöra för att ändras till att de ställs under uppsikt. Vi i Miljöpartiet ämnar återkomma med en motion i ämnet under den allmänna motionstiden. I detta betänkande har Miljöpartiet reserverat sig enligt reservation 2 och anser att invandrar och flyktingkommittén skall se över problemet med förvar av barn för att komma med ett förslag om att i princip förbjuda detta. Miljöpartiet de gröna anser att ideell hjälp när det gäller att hjälpa flyktingar att fly ej bör vara straffbelagd. Vi i Miljöpartiet vänder oss emot en skärpning av straffbestämmelserna för den som hjälper en person att komma in i Sverige. Detta är ytterligare ett grundskott mot asylrätten. I ett särskilt yttrande när det gäller att få medborgarskap utan giltiga identitetshandlingar anser Miljöpartiet de gröna att det är förödande att en person efter lång vistelse i Sverige, självklart med klanderfri vandel, inte skulle kunna bli svensk medborgare. Just flyktingar med starkt flyktbehov kan sakna papper och vara förhindrade att skaffa sig dessa papper. Och just dessa personer kan ha ett särskilt stort skyddsbehov. Miljöpartiet de gröna yrkar också bifall till reservation 4, mom. 7

Fru talman! Betänkande SfU2 föregås inte av någon proposition, utan det betänkande som vi nu skall behandla gäller ett antal motioner från föregående riksmöte, inte invandrar och flyktingpolitiken i sin helhet. Det gäller viseringsfrågor, människosmuggling, förvarstagande av barn, förvarslokaler och säsongsarbetstillstånd. Det innehåller fem reservationer och två särskilda yttranden. Flera av de frågor som berörs i betänkandet har behandlats tidigare och är också hänvisade till den parlamentariska utredningen om invandrar och flyktingpolitik. Det är en något underlig situation att kommentera motioner som egentligen är riktade mot den politik som den borgerliga regeringen förde. Men den reservation som jag särskilt vill kommentera rör förvar av barn. Det är en fyrpartireservation av Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna och kds. Frågan som reservanterna tar upp är inte heller ny. Reservationen går ut på att det skall vara helt förbjudet att ta barn i förvar. Det är naturligtvis en mycket känslig fråga, en fråga som varit föremål för många och långa diskussioner och behandlingar både i utskott och här i kammaren. Frågan behandlades bl.a. Utskottet skrev då i betänkandet att barn får tas i förvar endast om det är oundgängligen nödvändigt och sedan det noga övervägts om det inte går lika bra att ställa barnet under uppsikt. Det är förbjudet att sätta barn under 16 år i häkte, fängelse eller på kriminalvårdsanstalt. Barn får inte heller skiljas från sin vårdnadshavare. Undersökningar visade tyvärr att polisen inte följde riksdagens beslut att ställa barnen under uppsikt utan tog dem i förvar. Någon ordentlig förklaring till varför så skedde gick inte att få från polismyndigheterna. Under förra mandatperioden lade dåvarande invandrarminister Birgit Friggebo fram en proposition i vilket det föreslogs att barn under 16 år inte skall tas i förvar i andra fall än när det gäller avvisning med omedelbar verkställighet. Det förbud som föreslogs i propositionen skulle alltså gälla dem som vistas här i landet och som fått nej till uppehållstillstånd och därför skulle avvisas ur landet. Propositionens förslag innebar att det inte skulle gå att avvisa en barnfamilj som vill stanna i Sverige, och som vägrar att rätta sig efter fattade beslut. Det är klart att det är en personlig tragedi för den som begär asyl i Sverige, och som inte har tillräckliga skäl för att få stanna. Den propositionen lämnade så många frågor obesvarade om vad som skulle ske med barn som vistas illegalt i landet att ett enigt utskott skickade propositionen på remiss till berörda myndigheter och ett antal frivilligorganisationer, något som regeringen inte hade gjort. Efter att ha tagit del av remissinstansernas synpunkter stod det klart för de flesta ledamöterna i utskottet att något måste göras åt förslaget i propositionen. Man måste göra något med den målsättningen att så långt som möjligt begränsa möjligheterna att ta barn i förvar, men också med den principiella inställningen att det måste finnas en yttersta möjlighet att avlägsna den som inte har rätt att stanna i landet och som vägrar att rätta sig efter fattade beslut. De lagar som vi har måste efterlevas om de skall få någon tilltro. Utskottsmajoriteten ändrade propositionens förslag så, att om det fanns skäl att tro att familjen i fråga inte skulle rätta sig efter avvisningsbeslutet, utan gå under jorden, skulle man ställa barnet under uppsikt, en uppsikt som visserligen är förknippad med vissa villkor, men som inte är ett frihetsberövande. Barnet kan leva som tidigare och röra sig fritt, antingen barnet vistas på förläggning eller någon annanstans. Men om tillvägagångssättet att ställa barn under uppsikt prövats och om barnet, eller familjen som det egentligen handlar om, vägrar att resa frivilligt eller hållit sig undan när avresan skulle ägt rum, får även barnet tas i förvar när familjen påträffas. Barnet får dock endast tas i förvar tillsammans med vårdnadshavare. Ansvaret, ansåg vi, vilar nu på familjen eller på barnets vårdnadshavare att själv avgöra vad som är bäst för barnet - att familjen under värdiga former lämnar landet frivilligt eller att familjen går under jorden, tas i förvar när familjen påträffas och därefter avvisas. Fru talman! Det finns också en särskild utredare som fått i uppdrag att utreda frågorna om verkställighet av beslut om avvisning och utvisning. Resultatet av den utredningen kommer också att få betydelse för förvarsreglerna. Invandrar och flyktingkommittén har också att behandla förvarsreglerna. Därför anser vi socialdemokrater att det inte behövs något tillkännagivande. Denna fråga är naturligtvis svår, och den skall behandlas med stor hänsyn och med omtanke om barnens situation. Fru talman! Med det vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag kan dela Maud Björnemalms uppfattning att det är en viktig och grannlaga uppgift att se över frågorna. Maud Björnemalm talar om motioner, och de måste tas på allvar. I den proposition som Birgit Friggebo lagt fram föreslås det inte att det skulle vara fråga om ett förbud. Principen skall vara ett förbud med vissa undantag. Maud Björnemalm säger att målsättningen skall vara att barn inte skall tas i förvar. Förutom den fråga jag ställde i mitt inledningsanförande, undrar jag om Maud Björnemalm tycker att vi har levt upp till målsättningen att barn inte skall tas i förvar? Är det bra som det är? Borde vi göra något ytterligare? Vi reservanter kräver ett tillkännagivande i frågan. Vi är inte nöjda, och vi tycker inte att myndigheterna har levt upp till den målsättning som vi kan vara överens om här. Frågan kvarstår: Är det inte rimligt att Flyktingkommittén - där Maud Björnemalm förmodligen kommer att sitta tillsammans med andra ledamöter från denna kammare även i fortsättningen - ändå skall ta denna fråga under allvarligt övervägande? Det går att hålla barn under uppsikt. Låt oss pröva den modellen en tid. Sedan får vi se om det finns några uppenbara nackdelar. Om man i Flyktingkommittén arbetar igenom frågan kanske man där kan hitta exakt den avvägning som vi kan komma överens om. På så sätt löses problemet. Låt oss göra detta i stället för att år efter år konstatera att det är barnen som kommer i kläm. Jag tycker inte att det är rätt att de år efter år skall kunna sättas i förvar när det inte är nödvändigt.
Fru talman! Det är klart att ingen av oss tycker om att barn tas i förvar. Det är därför som vi har försökt att hitta lösningen att ställa barnen under uppsikt. Men vad skall man göra, Sigge Godin? Det är ändå föräldrarna som har ansvar för vad som händer barnen. Föräldrarna vägrar att rätta sig efter fattade beslut och går under jorden. Jag tror ändå inte att Sigge Godin vill att människor skall vistas illegalt i Sverige och att barnen lever i något slags gråzon. De finns här, men finns ändå inte. De kan inte gå i skola eller skaffa sig utbildning. Jag vet inte vad de skall leva av. Jag tycker därför att det är inhumant att inte ha några som helst regler. Jag hoppas naturligtvis att vi i Invandrar och flyktingkommittén skall kunna komma med förslag som även Folkpartiet och Sigge Godin kan ställa upp på.
Fru talman! Jag frågade Maud Björnemalm om hon tyckte att myndigheterna hade levt upp till målsättningen. Jag har inte fått något svar på den frågan. Vi lagstiftare, Maud Björnemalm, kan inte säga att det allenarådande ansvaret för att deras barn kommer i kläm är föräldrarnas. Vi kan inte frånta oss ansvaret som lagstiftare att inte lösa detta problem på allra bästa sätt. Vi skall leva upp till målsättningen att barn inte skall tas i förvar. Det går att göra det omvända, dvs. ta dem under uppsikt. Jag tycker att det är den bästa modellen. Varför kan vi inte göra ett tillkännagivande till regeringen om att Flyktingkommittén även får denna uppgift? Då kan ni se det hela i ett sammanhang även när ni behandlar de andra frågorna. Är det inte rimligt efter alla dessa år av harvande i denna fråga och där någon lösning inte har hittats? Kan vi inte göra så?
Fru talman! Sigge Godin skall påverka polismyndigheterna, inte mig. Det är polisen som verkställer avvisningen. Det är polisen som avgör om barnet skall ställas under uppsikt. Frågan om förvarstagande av barn och Invandraroch flyktingkommittén är en tvist om påvens skägg. Sigge Godin vet mycket väl att tre av ledamöterna i socialförsäkringsutskottet ingår i Invandrar och flyktingkommittén. Vi har alla tre sagt att dessa frågor skall tas upp till diskussion i kommittén. Därför anser vi att det inte behövs något tillkännagivande till regeringen i frågan.

Fru talman! Det är intressant att höra att påven förekommer även i denna diskussion. Jag skulle vilja kommentera betänkandet utifrån mera allmänna synpunkter. Maud Björnemalm, som representerar majoriteten, har sagt det mesta. Vi har inga andra åsikter än vad hon har framfört i fråga om detta betänkande. I fråga om viseringsreglerna är det klart att världen är en ofullgången konstruktion. Den kommer att förbli så länge. Därför måste det finnas viseringsregler. EU-medlemskapet förutsätter deltagande i processen att åstadkomma enhetliga viseringsregler. Jag har noterat att Ulla Hoffman har insett detta. EU-medlemskapet kommer att innebära att vi samordnar oss i den processen med övriga länder i Europa. Svenska ståndpunkter som skall framföras av regeringen bör förankras på ett bra sätt i riksdagen och gärna i vårt utskott. Då kan vi lägga fram synpunkter på vilka ståndpunkter regeringen skall inta i förhandlingarna. Det finns en gammal motion som väcktes av nydemokraterna, men även från annat håll, om viseringar av medborgare från Bosnien-Hercegovina. Flyktingproblemen är svåra där. Jag anser att Sverige har tagit sin del av ansvaret med råge när det gäller att engagera sig för flyktingar från Bosnien-Hercegovina. Men med det stora inflödet av flyktingar och de stora insatser som detta förde med sig, tror jag att det var en riktig åtgärd från regeringens sida att införa visumtvånget för medborgare från Bosnien Insatser i närområdet är den flyktingpolitik som nu kan leda längst för flyktingarna. Ett särskilt problem är bosnien-kroaterna, dvs. bosnier med kroatiska pass. Detta har föranlett en motion där man föreslår att visumtvång för kroater skall införas. Vi har avvisat det förslaget i olika sammanhang. Men många bosnier med kroatiska pass avvisas från Sverige. Det är tydligt att många avvisas sedan vidare in i Bosnien. Det här är ett problem som vi är medvetna om, och jag hoppas att regeringen noggrant följer detta, inte minst med tanke på den utveckling som vi just i dag kan se i de delar av Bosnien som gränsar mot Jag vill också ta upp förvarstagandet. Personer som har fått avslag eller slutligt besked om att de inte kan få stanna här i Sverige måste kunna avvisas effektivt och i humana former. De beslut som svenska myndigheter fattar måste kunna effektueras - det är inget som helst tvivel om den saken. Då kommer man in på frågan om i vilken form detta skall ske och hur det skall gå till. Jag menar att förvarstagande av barn måste kunna göras i de fall då föräldrarna eller vårdnadshavarna inte bedöms vilja samarbeta och efterleva det beslut som svenska myndigheter har fattat. Däremot kan vi diskutera kvaliteten i förvarstagandet. Det är inte någon idealisk lösning från humanitär synpunkt att barn cyniskt används som medel för att familjen skall hålla sig kvar i landet. Förvarstagande ställs i det här fallet mot alternativet, som ofta är att familjen göms och hamnar i den gråzon som Maud Björnemalm beskrev. Sett i ett helhetsperspektiv är detta inte en bättre lösning för barnen. Jag tror att det i många fall kan vara en mer inhuman lösning än ett förvarstagande.

Flyktingproblemen måste lösas på ett annat sätt. De flyktingar som smugglas till Sverige finns i allmänhet i Baltikum, och det är iranier, irakier, kurder eller andra folkgrupper. Vi vet att de finns i Baltikum i risiga flyktingläger och lever under svåra omständigheter. Det viktigaste vi kan göra är att försöka lösa problemen för dessa flyktingar tillsammans med de baltiska länderna och även de övriga nordiska länderna. I egenskap av ordförande i kommittén för kurdernas mänskliga rättigheter har jag skrivit till både utrikesministern och invandrarministern om detta. När det gäller Invandrarverket och handläggningsordningen vill jag säga att jag personligen är mycket intresserad av den diskussion som Ulla Hoffman för med anledning av de vänstermotioner som tidigare har väckts. Jag tror att det finns anledning att göra bedömningar i den riktning som Ulla Hoffman avser. Jag sträcker här ut ett litet finger till Vänsterpartiet, men det skall inte bli en vana. Medborgarskapsfrågan är besvärlig. Det tycks ha skett en skärpning i fråga om vad som gäller för att man skall få svenskt medborgarskap. Det är viktigt att de människor som inte har klara identitetshandlingar och inte kan dokumentera sin identitet inte ges permanenta uppehållstillstånd, utan får tillfälliga sådana, i avvaktan på att identiteten kan fastställas. När det har gjorts kan normalt också resten klaras ut. Kvalifikationen för att bli svensk medborgare får inte urholkas, utan måste snarare skärpas. Kvalifikationstiden bör förlängas, och vandel och identitet måste vara något så när hyggligt dokumenterade. Det tycks vara så, under övergångsperioden när reglerna skärps, att vissa familjer kommer i kläm. Det är naturligtvis olyckligt, men det beror snarare på myndigheternas sätt att handlägga frågan. Slutligen vill jag säga några ord om ceremonin. Vi moderater och konservativa är mycket intresserade av ceremonier, och jag skulle gärna vilja se att det anordnades en bra, rejäl och värdig ceremoni för dem som får sitt medborgarskap. Det får inte vara ett litet, kommunalt jippo, utan det skall vara en tung, bra och fin ceremoni, som staten eller länsstyrelsen i varje län kan anordna eller på annat sätt medverka till. De invandrare som blir svenska medborgare skall märka att vi verkligen uppmärksammar dem och att detta är någonting fint - det tycker jag att det är.

Fru talman! Det är alls inte ovanligt att den som är gammal och sjuk efter behandling på akutsjukhuset inte får den nödvändiga eftervård som en god rehabilitering innebär. Det är heller inte ovanligt att en gammal, förvirrad sjukhemsboende inte får sin självklara rätt till utredning av en misstänkt demenssjukdom och därmed kanske inte heller rätt vård. Det är tyvärr inte ovanligt att en gammal och sjuk eller döende människa inte ges den värdiga vård i livets slutskede som vi väl alla hoppas på. Detta är fakta som Socialstyrelsen i sin nyligen presenterade tredje utvärdering av ÄDEL-reformen också pekar på. Allt detta beror inte på illvilja från vare sig vårdpersonal, planerare eller politiker, utan snarare på att det i vårt ungdoms och resultatfixerade samhälle inte finns så stor medkänsla med den som är mycket gammal och mycket sjuk. Därav följer att dessa äldres talan inte förs av alltför många och inte heller med det engagemang som vore önskvärt. Till detta skall läggas att dessa våra medmänniskor ofta, bokstavligt talat, inte kan föra sin egen talan och att deras närstående - om de har några sådana - även de är gamla och mycket lågmälda. Inom den statliga förvaltningen hade vi fram till dess haft fyra statliga ombudsmän, vilka omfattade oss alla. De nya ombudsmannafunktionerna kom att skilja sig från de övriga, i det att de fick mandat att föra en speciell grupps talan. Nu står ytterligare grupper och intressen på kö för att också de få sina ombudsmän - med risk för att mina tidigare framförda farhågor, om att den statliga ombudsmannafunktionen alltmer kommer att urholkas, blir besannade. Men när vi nu tydligen ändå har valt att i rask takt utöka den statliga ombudsmannaskaran borde tiden nu vara inne för den stora, tysta, alltmer växande skaran av mycket gamla och mycket sjuka att få sin talesman. Därför har jag, som framgår av socialutskottets betänkande 3, återigen motionerat om en äldreombudsman, någon som med kunskap och med kraft och utifrån vidsträckta befogenheter kan föra våra äldres talan. Jag talar då om den generation äldre som efter ett långt och strävsamt liv, präglat av hårt arbete, ekonomiska svårigheter och mycket stora uppoffringar, drabbas av sjukdom och kanske social isolering, ja, t.o.m. social misär. Deras behov av en talesman är stort. De har ingen lag om full behovstäckning inom äldreomsorgen i ryggen. De har heller ingen FN-konvention att luta sig mot. De har framför allt inte den stora, kämpande skara medmänniskor som så många andra grupper i vårt land har att lita till. Fru talman! Man brukar säga att ett samhälles och dess människors kvalitet kan bedömas efter hur de behandlar sina gamla. Skulle vårt land bedömas utifrån sådana bedömningar är jag rädd för att vi alla har anledning att vara skamsna. Det är nämligen inte nog att tillskjuta statliga pengar till kvalitetsförbättringar inom äldreomsorgen eller att tillsätta utredningar om bättre samarbete över de huvudmannaskapsgränser som man kanske har börjat inse att de inte var så lyckliga. Vad som behövs är en attitydförändring hos oss alla till de äldre byggd på kunskap och respekt för åldrandet. Att komma därhän vore ett första steg för att hjälpa dessa våra gamla att göra sig hörda. Om vi nu inte var och en själva kan föra deras talan kan vi om inte annat hjälpa dem till en egen talesman som suveränt ser till deras bästa och slår larm när så behövs. Uppenbarligen har inte socialutskottets majoritet nu ansett tiden vara mogen för en äldreombudsman. Jag tänker inte här framställa något yrkande utifrån min motion. Men eftersom jag är en förtröstansfull person och också mycket envis tror jag att droppen urholkar stenen. Fram till dess vill jag hoppas att vi är många i denna kammare som tillsammans med envishet, med kraft och kanske när så behövs med ett visst mått av ilska kommer att föra de mycket gamlas och mycket sjukas talan.

Fru talman! Utskottet har behandlat de frågor som My Persson här tog upp. Där konstaterar vi att det sker en fortlöpande uppföljning från Socialstyrelsens sida. Socialstyrelsen rapporterar till regeringen. Regeringen har sedan i uppgift att följa upp dessa rapporter och vidta nödvändiga åtgärder. I den rapport som ganska nyligen presenterades finns det en hel del synpunkter på hur det står till när det gäller äldreomsorgen. Men utskottet har inte funnit anledning att föregripa regeringens uppgift att pröva vad som behöver göras. Med dessa motiv har vi avstyrkt My Perssons motioner. I det stycket yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Sedan över till frågan om ombudsman för de äldre. Äldre är inte någon homogen grupp. Man kan inte säga att alla är i lika stort behov av en talesman. Det är inte alldeles enkelt att dra en skiljelinje och klara ut för vilken grupp av de äldre som det skulle vara motiverat att tillsätta en särskild ombudsman. Detta är ett av skälen till att vi inte har tillstyrkt motionerna i det sammanhanget. Det finns en handikappombudsman. I gruppen äldre finns det ganska många som är handikappade och som självfallet har nytta av handikappombudsmannen. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! I kulturutskottets betänkande nr 1 I stort kan motionerna delas in i två kategorier: En motion behandlar frågan om ökat statligt stöd till ett redan existerande museum. Kulturutskottet är i betänkandet enigt i sin syn på behandlingen av motionerna. Rent principiellt menar utskottet att det är av stor vikt att regionala och lokala initiativ tas för att Museisverige skall utvecklas. Rent generellt anser jag att vi med fog kan påstå att vi har en god bredd och ett rikt varierat utbud bland de svenska museerna. Vi är t.ex. inte som en del andra länder tyngda av en viss tidsepok i vår historia eller av något speciellt ämnesområde. Vi har bredden i museiutbudet. Vad vi behöver göra är att öka tillgängligheten och se till att hela landet och att fler grupper av människor får del av det som museerna kan erbjuda. Detta är också någonting som den under 1993 och 1994 arbetande statliga Museiutredningen har pekat på. Man säger att de statliga museernas verksamhet inte berör hela landet i tillräcklig omfattning. Därför är naturligtvis viktigt att det finns lokala och regionala museer som fungerar. Ett museum ger oss viktig information om vårt förflutna och fungerar som vårt gemensamma minne. Enligt min mening är museets viktigaste uppgift att använda detta kollektiva minne för att ge oss kunskap och bildning. Det gör oss medborgare bättre rustade att möta dagens och morgondagens problem och möjligheter. Förutsättningen är naturligtvis att minnet används, att kunskapen kommer oss människor till del. Därför är det också viktigt att människor i hela landet kan nås av en mångskiftande museiverksamhet. Frågan om vilka museer som skall betraktas som riksintressanta har mot bakgrund av motioner vid flera tillfällen behandlats av kulturutskottet. Det genomgående synsättet har varit och är också i detta betänkande att det inte ankommer på riksdagen att ta ställning i dessa enskilda frågor. Vi menar alltså att det i allmänhet inte är riksdagens sak att bedöma kvalitet eller att klassindela de många museer som råkar komma upp till behandling via motioner till riksdagen. Museisverige görs bäst av den som har den totala överblicken - för närvarande är detta Kulturrådet. Sedan får behandlingen av Museiutredningen, som avlämnades i april, visa om det finns andra sätt att fördela det statliga ansvaret för museifrågorna och om museiområdet kan organiseras annorlunda än i dag. Jag har ägnat detta korta anförande åt att i sak kommentera de olika motionerna som behandlas i betänkandet, utan jag har valt att resonera mera principiellt i ärendet. Jag vill yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande nr 1.

Fru talman! Jag ber inledningsvis också att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande KrU1. Det kan tyckas överflödigt att ytterligare kommentera ett enhälligt betänkande som bara innebär att utskottet avstyrker ett antal motioner om olika museer. Men några påpekanden kan kanske ändå vara motiverade. Den svenska museikartan har förändrats ganska avsevärt under det senaste årtiondet. Ett antal lokala initiativ har medfört att nya museer har skapats eller att slumrande museer har väckts till nytt liv. Länsmuseerna som har tillförts ökade resurser både genom statsbidrag och från sina huvudmän har visat sig besitta ett stort mått av kreativitet och förmåga till nytänkande och idéutveckling. Nya samarbetsformer har etablerats och nya intressenter har inneburit ytterligare vitalisering av museiverksamheten. Även mer speciella museiintressen har kunnat tillgodoses, ibland med stora personliga insatser av eldsjälar och entusiaster vid sidan av det offentliga museiväsendet. Det var i detta klimat som Museiutredningen i våras lämnade sitt betänkande med titeln Minne och bildning. Det är i ljuset av detta som utredningens förslag skall ses. Tanken att med statsbidrag kunna stödja utställningar och vård av sådana föremål som ingår i vårt kollektiva nationella minne utan att de finns på ett centralt statligt museum, vid sidan av de anslag som är tänkta för länsmuseernas mer löpande drift, är ett viktigt inslag i utredningens förslag. Detta kan få betydelse för t.ex. Kulturen i Lund, glasmuseet i Växjö eller för regalskeppet Kronan för att nämna några motionsämnen som är aktuella i det just nu diskuterade betänkandet. Utredningens förslag om en vidgad museidefinition som mer motsvarar den internationella definitionen har väckt remissorganens intresse både positivt och negativt. Det är viktigt för museiverksamhetens fortsatta utveckling att vi inte genom en alltför snäv definition utestänger lokala initiativ och nya verksamhetsformer. Det handlar kanske inte bara i första hand om pengar utan mer om t.ex. besöksstatistik, samordning och erfarenhetsutbyte. Speciellt avgränsningen mot begreppen industriminne och bevaringsvärda kulturmiljöer kan få betydelse för den verksamhet som bedrivs av Ekomuseum Bergslagen som också finns med som motionsämne i det aktuella betänkandet. Slutligen, fru talman, vill jag uttrycka förhoppningen att den sittande Kulturutredningen med remissvaren som underlag kommer att presentera förslag som kan bidra till utvecklingen av hela den svenska museivärlden. Därigenom kan det av

Fru talman! Björn Kaaling markerade tydligt den statliga museiutredningens intentioner och tankar, att de statliga museerna i alltför hög grad har koncentrerats till huvudstadsregionen. Den är viktig, men det är också viktigt att museiverksamheten når ut till hela landets alla delar. Detta är viktigt om hela landet skall leva. Men det är också viktigt om vi skall vara sanna mot vår historia. Museerna betyder mycket. De betyder mycket för att vi skall söka våra rötter och som kunskapskällor men också som inspirationer för framtiden. Jag är glad att man nu börjar diskutera ett Nobelprismuseum i vårt land, för Nobel har betytt så mycket. Han är en så viktig del av den moderna historien. Nobelpriset har betytt så mycket, inte bara för vårt land utan också för forskning, kultur och fred i hela världen. Det var Tingsrätten i Karlskoga som fattade den historiska domen om att Nobel hörde hemma i Sverige. I det land och i den stad där han hade sina hästar, där hade han också sitt hem. Men det är inte bara hästarna, fru talman! Karlskoga och Nobel hör oupplösligt samman. Industrimannen Nobel har en strategisk sammankoppling till industriorten Karlskoga. Här finns hemmet i Björkborn. Där står skrivbordet som ser ut precis som det gjorde när Nobel lämnade det. Där finns labbet, där han utvecklade långt ifrån bara dynamit som han är känd för utan också kreativitet runt konstsilke, aluminium och allt möjligt - sådant som visar att de riktiga genierna är breda och vågar det riktigt nya. Kommunstyrelsen i Karlskoga känner starkt för Nobelarvet. Man har med entusiasm tagit sig an frågan om att söka etablera ett Nobelprismuseum i Karlskoga. Man har förutsättningarna, inte bara arvet utan en extremt spännande lösning i form av ett bergrum från kriget som står där precis som om det var gjort för ett Nobelprismuseum. Jag hoppas, fru talman, att ni skall få chansen att vandra igenom där. Det är så spännande, så där finns verkliga förutsättningar för att skapa ett gott museum. Jag vädjar till både Kulturrådet och Nobelstiftelsen att ni, när ni etablerar Nobelprismuseet, inte väljer den enklaste vägen. Pröva den mest spännande! Jag vet att det inte är riksdagen som skall besluta om detta ärende i dag. Men vi har också uppgiften i riksdagen att inspirera. Alfred Nobel var inte konventionell. Han sökte inte de enklaste lösningarna. Han vågade tänka i nya banor. Jag hoppas att såväl Nobelstiftelsen och Kulturrådet som Kulturdepartementet vågar tänka i spännande banor, för det får inte vara så att turisterna bara stannar i Stockholm. Vi behöver ett starkt museiväsende i Stockholm, men vi behöver inte bara sälja vår huvudstad. Vi behöver sälja hela vårt land. Få orter är så tydligt sammankopplade med Alfred Nobel som just Karlskoga. Där finns de praktiska förutsättningarna att ta emot ett museum som skulle kunna betyda oerhört mycket för vårt land.

Fru talman! Sten Andersson har frågat utrikeshandelsministern vilka åtgärder denne är beredd att medverka till så att svenska tullmyndigheter även framdeles skall kunna agera i enlighet med vad som hittills gällt i kampen mot narkotikamissbruket. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Genom att ansluta sig till EG:s tullunion och den gemensamma handelspolitiken får Sverige tillträde till den gemensamma EG-marknaden utan gränsformaliteter och ursprungsregler. Vid gränserna mot icke EU länder blir kontroll av traditionellt slag och gränsformaliteter kvar. Som Sten Andersson säkert känner till har den s.k. EU-gränskontrollutredningen nyligen överlämnat sitt betänkande till regeringen. I betänkandet föreslås en ny lagstiftning om kontroll vid den inre gränsen. Betänkandet innehåller bl.a. förslag om att Sverige också som EU-medlem skall behålla införselförbud i fråga om narkotika, injektionssprutor, dopingpreparat, vapen och liknande varor. Vidare föreslås nya regler för att kontrollera efterlevnaden av dessa införselförbud. Enligt utredningens förslag skall tullens möjligheter att göra helt slumpmässiga kontroller upphöra vid ett svenskt medlemskap i EU. I stället skall tullen ha befogenhet att ingripa redan vid en låg grad av misstanke om olaga införsel. Detta, i kombination med förbättrade arbetsmetoder och ett fördjupat internationellt samarbete, skall enligt utredningen ge ett lika gott, eller bättre, skydd som dagens system. Inom regeringskansliet pågår för närvarande beredning av EU-gränskontrollutredningens förslag. I dag har vi i Sverige noggrant reglerat hanteringen av narkotika. All befattning med narkotika kräver i princip tillstånd för att hanteringen skall anses som laglig. För illegala förfaranden med narkotika föreskrivs straff i lagstiftningen. Detta skall förbli oförändrat vid ett EU-medlemskap. Även inom EU har narkotikabekämpning hög prioritet. EU:s medlemsländer har inlett ett samarbete i syfte att införa nya arbetsmetoder och kontrollsystem. Arbetet med dessa s.k. kompensatoriska åtgärder befinner sig emellertid ännu i ett inledningsskede. Regeringen är inte beredd att ändra tullens befogenheter att företa kontroll vid den inre gränsen, innan det står klart att detta kan ske utan att illegal införsel av bl.a. narkotika därmed ökar. Befogenheten att företa stickprovskontroll kan inte tas bort förrän nya arbetsmetoder och andra kompensatoriska åtgärder har införts. 1994/95:34) föreslagit en ny lagstiftning som skall gälla i förhållande till icke medlemsländer. Propositionen innehåller också förslag om att tullens nuvarande befogenheter att utföra kontroller vid inre gräns, inklusive stickprovskontroller, behålls tills vidare, i avvaktan på att ett nytt kontrollsystem har införts i enlighet med vad jag nyss sade. Den föreslagna ordningen innebär att tullen behåller alla de befogenheter att ingripa mot bl.a. illegal införsel av narkotika och vapen som den i dag tillämpar. Sveriges narkotikapolitik har rönt stor uppskattning utomlands, och ett EU-medlemskap kan mycket väl komma att leda till en ytterligare effektivisering av bekämpningen av narkotikamissbruket och införseln av sådana preparat. Med nya arbetsmetoder för tullens och polisens del, såsom spaning på färjor på väg till Sverige, diskret övervakning i anslutning till hamnar och flygplatser samt ökad medverkan i EU samarbetet, kommer ytterligare viktiga steg att tas i kampen mot narkotikan.
Fru talman! Herr statsråd! Jag tackar för svaret men vill ändå inledningsvis, utan jämförelser i övrigt, citera kung Karl den XI: "I herredagsmän, reser ej så fort! Vad göras skall är allaredan gjort." Jag hade tänkt att denna fråga skulle ha besvarats före EU-omröstningen. Nu blev det inte så. Jag kan förstå att finansministern på grund av vissa aktiviteter var tidsmässigt pressad och hade svårt att hinna med en debatt här i kammaren. Detta var en besvärlig fråga inför folkomröstningen, eftersom det påstods att Sverige skulle komma att ligga vidöppet för knarksmugglarna. Tulltjänstemännen var oroliga dels, vilket är fullt förståeligt, för sin arbetssituation och för kommande arbetsvillkor, dels för att möjligheterna att bekämpa knarksmugglarna skulle komma att minska. Tullen gör i och för sig en god insats, men den tar trots allt hand om bara 3 - 5 % av den narkotika som kommer in i Sverige. Vi måste därför framöver finna andra, bättre och effektivare metoder för att bekämpa denna verksamhet. Jag kan vidare bara beklaga att det i debatten om ja eller nej till EU fördes fram en, som jag tror, medveten osanning. Det låg en proposition på riksdagens bord vilken alla som ville bli initierade kunde ha studerat, men man glömde medvetet bort detta under de sista hektiska dagarna före omröstningen. Jag förutsätter att propositionen inte är tillkommen för att man i sista stund ville försöka få till stånd ett ja, utan att den har seriösa syften. Både i Storbritannien och i Danmark kan man tilllämpa sina egna lagar på det här området och fortsätta att använda vad som kallas stickprov. Stickprov är dock en felaktig term. Tullarna gör inte stickprov, utan deras arbete är baserad på erfarenhet, kunskap och intuition. Det innebär, tack och lov, att en tullare även fortsättningsvis kan inleda ett samtal med en person som ankommer till Sverige och på den grunden avgöra om det finns grund för ingripande eller inte. Det är mycket bra att verksamheten kan fortsätta på detta sätt. Jag skulle till sist vilja ställa några frågor till statsrådet. Larsson har uttalat att det kommer att bli personalinskränkningar inom tullen. Jag förstår att det kommer att bli sådana när det gäller klareringsverksamheten, och även tullen har accepterat detta. Innebär propositionen att tullen skall få behålla nuvarande möjligheter att agera och ingripa mot knarksmugglare? Skall tulltjänstemännen alltså kunna använda exakt samma metoder för att angripa problemen som i dag? Är detta att tolka finansministern korrekt? Jag vill allra sist säga att jag av propositionen och gjorda uttalanden har förstått att det är Sverige självt som avgör när vi skall ändra system för ingripanden mot smugglarna. Jag förstår också att det är arbetsmetoderna i dagens tullsystem kombinerade med ett utökat internationellt samarbete som skall ge den effekt som vi förhoppningsvis alla strävar efter.

Fru talman! Frågan om narkotikan och gränsskyddet har utgjort en ganska stor del av undervegetationen i debatten om ett svenskt medlemskap i den europeiska unionen. Det har jag ansett vara mycket beklagligt. Jag har tillsammans med många andra varit med och stridit för den svenska restriktiva narkotikapolitiken under 15-20 år i Sverige. Den består av ett gränsskydd, men också av vård och behandling av missbrukare och anhöriga, en effektiv polis - framför allt gatulangningsinsatser - ganska stränga straff samt förebyggande arbete av många aktiva organisationer, inte minst Föräldraföreningen mot narkotika och Riksförbundet Narkotikafritt samhälle, för att bara nämna några. Debatten kring EU-medlemskapet har fokuserats på gränserna. Man har skapat bilden av att narkotikan fritt kommer att flöda in över gränserna. Nej-sidan i folkomröstningen har talat mycket om behovet av eftervård av folkomröstningen. Jag tycker att det är litet märkligt. Man åker först runt och påstår att ett ja till EU innebär ett fritt narkotikaflöde över våra gränser. Det innebär att maten blir förgiftad. Det innebär att framför allt arbetare och lågavlönade kvinnor kommer att bli förlorare, medan herrar som Göran Persson, Peter Wallenberg och Ulf Dinkelspiel - bara för att nämna några ur högen, herr finansminister - är vinnare. Men efter folkomröstningen, när folket har sagt ja, läggs pannorna i djupa veck, och man säger: Nu har vi ett stort problem. Man talar om behovet av eftervård. Det sägs att landet är splittrat och, såsom av en slump, att många, framför allt arbetare och lågavlönade kvinnor, är djupt bedrövade. Såvitt jag förstår är de ledande nej-anhängarna väl omhändertagna. Där fungerar eftervården väl. De omhändertas i parlament av olika slag, i regeringar, i chefredaktörsstolar och av diverse pensionsinstitut. Men när det gäller narkotikafrågan är det annorlunda. De människor som verkligen far illa i vårt land och framkämpar sina dagar i mörka och eländiga livsvillkor - där kanske droger, kriminalitet och våld är en del av vardagen - vilket svar har de människorna fått av att ha blivit använda som ett slagträ i en folkomröstningsdebatt? Av finansministerns och regeringens svar på interpellationen av Sten Andersson kan man ändå dra den slutsatsen att de människorna även framgent är i stort behov av en solidarisk helhetspolitik av gott socialdemokratiskt märke. Är det något som vi skall eftervårda är det narkotikafrågan. Det har visat sig i opinionsundersökningar efter omröstningen att över hälften av de människor som röstat nej uppger att de har gjort det därför att de inte vill att narkotika och kriminalitet fritt skall flöda över gränserna. En mycket viktig del av narkotikafrågans eftervård är därför det mycket klara besked som vi i dag får från finansministern, och som vi tidigare har fått från regeringen i en proposition, om att vårt gränsskydd består vad gäller våldet, narkotikan, vapen, m.m. Jag har ytterligare några frågor som delvis ansluter till Sten Anderssons uppföljningsfrågor. Tullverkets resurser kan inte bli för små om det skall fungera som ett tullverk i den meningen att det verkligen är gränskontrollerande och brottsbekämpande. Jag undrar om man inom regeringen överväger, eller diskuterar med de berörda, ett närmare samarbete mellan polis, tull och kustbevakning just när det gäller brottsbekämpning och gränskontroller. Vi skulle då kunna få ett effektivare arbete som, tillsammans med de möjligheter som EU medlemskapet innebär, ger bättre förutsättningar att bedriva det internationella samarbetet mot narkotikatrafiken.
Fru talman! Jag tänker inte göra som Widar Andersson och använda tiden till att hålla ett nytt nejanförande. Jag uppfattade Widar Anderssons anförande som ett inslag i den nu avslutade debatten om ja eller nej. Nu har folket gjort sitt val, och nu kommer nya stora frågor som vi måste ta itu med. En av de stora frågorna är narkotikafrågan. Det tror jag att vi är överens om, både vi som sett den som ett skäl att säga nej och ni som har tyckt att det kanske är ett mindre problem i den situation vi har. Jag tycker att den här frågan är otroligt viktig för framför allt våra barn och ungdomar. Finansministern berör mycket litet de risker som finns med öppnare gränser. Han berör också mycket litet den narkotikabekämpning som vi haft i Sverige, och som väldigt mycket byggt på att man egentligen skrämt ungdomar för att ta med sig narkotika. Man har kontinuerligt kunnat göra stickprovskontroller vid gränserna. Människor har hela tiden kunnat passera förbi tullen och bli inplockade. Med det nya EU-systemet kan man fortsätta att göra stickprovskontroller - så uppfattade i varje fall jag saken när jag läste utredningen - men då under förutsättning att man har skäligen misstanke om att det finns någon som man inte kan ringa in och säga att det är den personen. Då får man göra kontroller av samtliga som kommer med en färja eller ett flyg. Det är en ganska stor skillnad mellan detta och nuvarande kontrollsituation när det gäller narkotikan. Det tyckte jag att finansministern inte berörde. Jag skulle gärna vilja få ett förtydligande i den här frågan utifrån vad utredningen har sagt om den inre gränskontrollen. Den kommer att se mycket annorlunda ut i förhållande till tidigare, då det har funnits en yttre gräns mot EU-länderna. Vi vet av rapporter från EU länderna att narkotikaproblemet har ökat, inte minskat, med de öppna gränserna. Jag är väldigt intresserad av att få veta vad dessa kompensatoriska åtgärder kommer att innebära. Finansministerns svar innebär ungefärligen: Vi tänker i varje fall inte att vidta några större förändringar nästa vecka. Det förväntar vi oss kanske inte. Samtidigt har man hört från tullen att 500-700 personer skall bort när organisationen skall krympa organisationen. Det kanske man i och för sig kan göra utan att minska kontrollen. Men det går inte att utan att det strider som EU:s regelverk ha kvar den kontroll vi har i dag. Det vet vi. Jag skulle vilja få det förklarat litet mer tydligt. Hur skall vi klara bekämpningen av narkotikan med öppna gränser?
Fru talman! Det är frestande att börja med Marianne Samuelssons fråga, men jag skall ändå först vända mig till Sten Andersson. Det är inte oviktigt att den här debatten nu tas upp, även om jag kan inse att det hade legat en poäng i att vi haft interpellationsdebatten före folkomröstningen, eftersom en hel del av de missförstånd och felaktiga informationer som spreds i den kampanjen undanröjs av detta svar och även av den proposition som regeringen lade fram inför riksdagen. Det var inte något taktiskt inslag i något slags kampanj. Ett medlemskap för Sverige innebär nya förhållanden för tullens verksamhet. Vi får en inre gräns och en yttre gräns, och vi måste anpassa vårt regelverk och vår lagstiftning därefter. I den mening vi nu diskuterar har regeringen sagt, och det framgår tydligt av svaret, att vi inte tänker ge upp den möjlighet till stickprovskontroller som vi har haft innan vi har skaffat oss andra åtgärder som fullt ut ger samma effekt vad gäller kontrollen vid inre gräns. Man talar om kompensatoriska åtgärder. Vad är då detta? Det är framför allt ökat samarbete med tullmyndigheter i andra delar av Europa, med polismyndigheter och underrättelsetjänst, och annan typ av övervakning i hamnar och på flygplatser, precis som jag sade i svaret. Av engelska erfarenheter kan vi se att de har lyckats väl med den typen av tullhantering vid ett medlemskap. De har klarat av att göra samma typ av tillslag mot narkotikahandeln som tidigare. Det finns anledning att driva på en utveckling av tullens arbetsmetoder och arbetsformer i samarbete med andra länder i Europa. Vi måste inse att vi har att göra med en organiserad brottslighet som är internationellt förgrenad och som väl troligen enbart kan bekämpas med internationellt samarbete. Det nationella arbetet förslår en bit, men det internationella är nödvändigt. EU-medlemskapet ger oss sådana möjligheter. Jag tror också att det är mycket farligt att, som Marianne Samuelsson, säga att de ungdomar och andra som tidigare har haft en känsla av att de skall upptäckas vid tullen därför att det har funnits en stickprovsmöjlighet nu kan känna att de inte löper den risken. Det är en felaktig information. Det står klart i svaret att vi behåller stickprovskontrollen. Det står också klart i propositionen. Det finns alltså ingen som helst anledning att ge någon annan signal än att risken för upptäckt är precis lika stor som tidigare. När vi förändrar Tullens verksamhet till följd av medlemskapet försvinner en del av Tullens arbetsuppgifter. Klareringen av gods, det som är Tullens stora och huvudsakliga arbetsuppgift, försvinner mot 75 % av de områden som vår export och import riktar sig. När den arbetsuppgiften försvinner och varorna flyter smidigare över gränserna får vi också en mindre arbetsvolym hos Tullen där man sysslar med klarering av gods. Då skall tullmyndigheterna självfallet göra en effektivisering. De som förut har arbetat med detta kommer inte längre att ha kvar den uppgiften. Då får vi en rationalisering som vi kan behöva i en hårt ansträngd statskassa. Hur stor den kommer att bli kan diskuteras, och det pågår just nu ett internt arbete i regeringskansliet - det är en budgetförhandling i klartext - om hur stor nerdragning vi kommer att göra hos Tullen till följd av att det här klareringstvånget försvinner. Låt mig säga att besparingspotentialen är avsevärd, men en del av den tänker vi ta i anspråk för att se till att vi klarar ett gott gränsskydd för den typ av frågor som vi nu diskuterar. Då har jag inte sagt för mycket i det här interpellationssvaret. Det är så vi arbetar och så vi resonerar. Jag tror att Widar Andersson sätter fingret på rätt punkt. Det krävs ökad samverkan mellan Kustbevakningen, Polisen och Tullen. Det gäller även skattemyndigheterna. Skatteförvaltningen och Tullen står ju varandra mycket nära. Det finns klara integrationsmöjligheter här. Sedan kan man naturligtvis inte bryta loss gränsfrågan från hela samhällets engagemang emot narkotikan. Widar Andersson vet säkert bättre än någon annan i kammaren hur det arbetet fungerar. Ett av de starkaste intrycken från debatten i den folkomröstningskampanj som vi har bakom oss tycker jag har varit att en sådan person som Widar Andersson, som har ett så starkt engagemang i narkotikafrågan, så entydigt har stått för en Europaintegration. Han har även klarat ut mycket i debatten om gränsfrågorna. Det tycker jag att Widar Andersson skall ha en eloge för. I övrigt tror jag att jag har svarat på de frågor som har varit uppe i diskussionen. Det finns anledning att återigen understryka mitt skriftliga svar till Marianne Samuelsson. Där står det klart och tydligt hur vi ser på stickprovskontrollerna i fortsättningen.

Fru talman! Jag skall inte märka ord. Jag håller med om i stort sett allt som Widar Andersson sade i debatten. Men när han nämnde en s-märkt narkotikapolitik var det kanske litet onödigt. Vi är väl alla överens om att vi skall bekämpa detta. Widar Andersson agerade inte för nej-sidan i sitt inlägg, Marianne Samuelsson. Det framgick av hans kommentarer. Hur vill Marianne Samuelsson egentligen ha det? Är hon nöjd med dagens situation där 95 % av allt knark som man försöker smuggla in till Sverige kommer in? Tullen gör i och för sig ett gott arbete, men de tar bara 3-5 %. Polisen tar 2 %. Men knarket finns fortfarande, och det flödar dess värre på gatorna i våra större städer. I Malmö sänktes priset på heroin i förra veckan med 50 %. Det kan inte bero på något annat än att det finns gott om det. Vi måste i och för sig behålla Tullen, men det innebär framför allt att vi måste förbättra förutsättningarna att bekämpa knarksmugglarnas möjligheter att föra in sina varor till Sverige. Statsrådet underströk att det inte var någon valtaktik att man lade fram den här propositionen. Jag hoppas att man framöver kommer att fortsätta den kamp som vi alla gemensamt driver mot det illegala användandet av narkotika. Jag tycker att svaret var tydligt. Jag hann inte säga det förra gången. Det var klart och positivt. Jag förutsätter också att Sverige när vi nu gudskelov är medlemmar i den europeiska unionen kommer att redovisa våra erfarenheter baserade på den kunskap som vi har att på ett jämförelsevis bra sätt hantera kampen mot det illegala knarket.
Fru talman! Jag tycker att jag ganska tydligt sade att Widar Andersson fortsatte ja-sidans debatt och inte nej-sidans. Det är ju svaret som gör att jag blir orolig. Det här svaret gör inte mig lugn inför narkotikasituationen. Jag har sett många ungdomar som hamnat i ett narkotikaberoende på grund av att det är lättillgängligt, framför allt i EU-länderna. Det står klart och tydligt i svaret att enligt utredningens förslag skall Tullens möjlighet att kunna göra helt slumpmässiga kontroller upphöra vid ett svenskt medlemskap i EU. I stället skall man kunna ingripa vid låg grad av misstanke. Det är ett helt annat kontrollsystem än det vi har haft vid gränsen. Jag tycker att vi skall vara medvetna om det. Detta är en betydlig försämring av narkotikabekämpningen, framför allt när det gäller risken för ungdomar att hamna i narkotikaberoende. Vi vet att narkotikan flödar och att det finns mycket pengar bakom. Det ger oss ännu större anledning att ta i ordentligt för att bekämpa narkotikan och förebygga så att inte våra ungdomar hamnar i ett beroende. Jag tyckte inte att jag fick något svar på den fråga jag ställde. Vilka kompensatoriska åtgärder är det man skall ta till? De får ju inte strida mot EU:s regelverk. Är de bättre än det system som man har i EU? Man kan väl inte med all möda i världen påstå att narkotikabekämpningen i EU fungerar? Det gör den ju inte. Narkotikaberoendet ökar. EU håller ju på att bli världens mest narkotikaliberala område. Tidigare har ju 85 % av beslagen gjorts vid gränserna mot EU-länderna. Förädlingen och odlingen av narkotika är stor i EU-länderna i dag. Jag kan inte se att detta är en lösning på det enorma problem som vi står inför. Jag tycker inte att svaret är sådant att vi kan nöja oss med detta. Skall vi klara narkotikasituationen måste det komma ett tydligare besked om hur vi skall klara detta gentemot EU:s regelverk.
Fru talman! Det finns inga lösningar på narkotikaproblemet. Det finns bara någonting som heter enveten fight och kamp. Det handlar om kamp mot de livsvillkor och levnadsförhållanden som för in människor i sådana livssituationer att de efterfrågar narkotika, att människor lever sina år här på Jorden under sådana omständigheter att de inte finner några andra möjligheter än att droga bort dem. Det handlar också om att vi med de möjligheter vi har hos polis, tull och socialtjänst och med det personliga engagemanget försöka se till att drogmissbruket blir så litet som möjligt. I svaret från finansminister Göran Persson står det mycket tydligt - jag vill understryka det igen - att nuvarande befogenheter att utföra kontroller vid inre gräns, inklusive stickprovskontroller, behålles tills vidare i avvaktan på att ett nytt kontrollsystem har införts i enlighet med vad som sagts tidigare. Det betyder att vi inte kan nöja oss med dagens ordning, där vi vid gränserna stoppar kanske 5 % av narkotikan. Vi kan inte nöja oss med dagens ordning, där jag märker när jag åker runt bl.a. på gymnasieskolor att det finns en liberalare attityd till narkotika. Vi kan aldrig nöja oss med dagens ordning. Vi kan aldrig nöja oss med att myndigheter ordnar detta. Här krävs ett stort personligt engagemang - från rörelser, från politiker, från frikyrkor, från vem det vara månde. Det har talats om eftervård. Jag vill säga att jag är bedrövad över hur debatten har förts. Därför menar jag att vi behöver samla oss och glömma detta med jaoch nejsidor så snabbt som möjligt. Vi behöver samla oss till ett gemensamt försvar av fundamenten i narkotikapolitiken. Eftervården kräver det. Över hälften av dem som har röstat nej uppger i opinionsundersökningar att de har gjort det därför att de inte vill att narkotika och kriminalitet skall flöda fritt in över gränserna. Då har vi ett allvarligt problem att ta itu med. Det kräver att vi gräver ner stridsyxan, att vi samlas kring fundamenten, här i riksdagen och ute i samhället i övrigt, i den restriktiva svenska narkotikapolitiken. Det är inte minst viktigt med alla de möjligheter till internationellt samarbete som ett EU medlemskap innebär, att vi kan agera samfällt och rakt och inte hänga upp oss vid det som har varit i debatten. Återigen vill jag säga att jag är mycket glad över finansministerns svar, och jag hoppas att man skyndar på i regeringskanlsiet med integrationen av alla de olika myndigheter som har ansvar vid gränsen.
Fru talman! Det pågår i Sverige nu en värdering av vilka metoder de olika sidorna har använt och vilka resurser som varit till deras förfogande. Jag tycker därför att det i den här första debatten kring vad som har hänt ändå bör sägas att nejsidan har använt metoder och argument som uppenbart och medvetet har byggt på ett försök att föra svenska folket bakom ljuset. Det har nejsidan gjort inte minst i frågan om narkotika, där man har försökt skapa en bild av att ett medlemskap i den Europeiska unionen skulle resultera i att det strömmade in narkotika i Sverige, att gränserna i stort sett skulle vara öppna, att lastbilarna skulle kunna köra in och stånden kunna sättas upp på torg och gator för fri försäljning av narkotika. Det har varit motbjudande att med utgångspunkt i vetskapen om hur det verkligen förhåller sig lyssna till den typ av argument i den här frågan som nejsidan har framfört. Det är inte den enda frågan, men jag skall nöja mig med den, eftersom det är den vi avhandlar här i dag. Nu vill Marianne Samuelsson föra den debatten vidare. Widar Andersson och andra säger: Låt oss nu glömma! Jag är inte så orolig. Jag för gärna den här debatten vidare, om det är det som Miljöpartiet önskar. Jag tillhör själv ett parti som på ett mycket tidigt stadium har tagit klart avstånd från all icke medicinsk användning av narkotika - försäljning, köp, innehav och användning - och är mer medveten än de allra flesta om vad narkotika ställer till med för problem och hur viktigt det är att samhället för kampen vidare utan någon som helst tvekan. Därför är jag glad över att vi som medlemmar av den Europeiska unionen får nya medel för att bekämpa narkotikan, att vi kommer med i ett internationellt polisiärt samarbete för att fånga upp dem som producerar och försöker sälja narkotika. Utan den samverkan skulle vi stå klenare rustade i kampen mot narkotika än vad vi nu gör tack vare medlemskap i den Sedan kanske en detaljsak, fru talman. Slumpmässighet talar Marianne Samuelsson om. Hon säger att nu kan Tullen inte längre utföra slumpmässig kontroll vid våra gränser. Vad menar hon med det? Har det gått till så i Sverige att vi har haft slumpmässiga kontroller? Tullen har som praxis att se på ungefär var hundrade bil och var hundrade person som kommer. Då går det enligt Marianne Samuelssons uppfattning uppenbarligen till så att där står Tullen och räknar in hundra bilar eller hundra personer. När den hundrade kommer, tar Tullen slumpmässigt den bilen eller den personen och ber att få visitera bilen eller personen. Men så har det aldrig varit. Tullen står där och granskar de bilar som kommer från båten in på land eller de personer som stigit av. När Tullen ser något som den finner vara värt att undersöka, då kallar man i den bilen eller den personen och gör en visitation. Det är precis så det kommer att gå till fortsättningsvis också. Det har vi den avgångna regeringens och den nuvarande regeringens ord på. Men utöver alla de instrument vi nu har kommer vi att genom medlemskapet få ytterligare instrument för att föra kampen mot narkotika vidare. Nu skall vi, tycker jag, inte föra kampen mot EU vidare. Det är Marianne Samuelssons huvudpoäng att vilja fullfölja kampen mot EU. Svenska folket har sagt att Sverige skall vara medlem. Nu tycker jag att vi skall se vad vi kan utnyttja av de nya resurser som EU-medlemskapet ger oss för att på de områden som för oss är centrala öka våra förutsättningar för framgång, för Sveriges bästa. Där är naturligtvis kampen mot narkotika en väldigt viktig del.

Fru talman! Jag har egentligen ingen större anledning att gå upp i debatten ytterligare en gång, om det inte hade varit för det att Marianne Samuelsson envisas med att citera en utredning och inte regeringens proposition. Det är regeringens proposition som behandlas i riksdagen, inte utredningar. Av regeringens proposition framgår klart och tydligt vad som gäller på narkotikapolitikens område, och det har jag redogjort för i svaret. Här finns väl anledning att slå fast detta. Det finns också ett obehagligt inslag i Marianne Samuelssons sätt att argumentera, som om bara Marianne Samuelsson skulle vara bekymrad och engagerad i frågan om narkotikamissbruket. Det är vi ju allihop. Sedan har vi litet olika lösningar, men en sak är säker: Den kontroll som sker vid gräns är en del i narkotikapolitiken, och den måste integreras rakt över med andra insatser. Där är vi naturligtvis allihop djupt engagerade och har bestämd uppfattning om hur det skall gå till. Så våra avsikter skall inte misstänkliggöras, utan här är vi säkert alla lika lidelsefullt engagerade i arbetet. Här nöjer sig ingen med att man fångar ett fåtal vid gränsen. Det skall bli fler som fångas, och dem vi inte tar vid gränsen skall vi ta i det svenska samhället. Och dem vi inte tar i det svenska samhället skall vi ta ute i Europa. Här skall vi samarbeta. Personer som fastnar i detta eländiga bruk och missbruk skall vi naturligtvis se till att ge en så värdig behandling som möjligt, återupprätta dem som människor och ge dem förutsättningar att komma tillbaka in i samhället. Det är en vidare debatt. Men dagens sakfråga om Tullen, stickprovskontroll och Tullens möjligheter i fortsättningen har jag redogjort för i svaret och också i propositionen till riksdagen. Det är propositionen som gäller - inga utredningar.
Fru talman! Interpellationsdebatten blev plötsligt en dubbeldebatt. Jag trodde att vi skulle debattera med finansministern om vad som kommer att gälla på narkotikabekämpningssidan, men bl.a. Hadar Cars ansåg tydligen att det var viktigare att fortsätta ja och nejdebatten. Jag anser att vi har avslutat den debatten, men det tyckte tydligen inte Hadar Cars. Jag skall gå in på den frågan sedan, men först vill jag till finansministern säga att det inte är oväsentligt vad det står i utredningen. Den tar väldigt tydligt upp de regler som gäller inom EU, och det är kanske grunden till att just följande står i propositionen: Tullens nuvarande kontrollbefogenheter bör därför behållas i den utsträckning det inte strider mot EU:s regelverk. Jag vill återigen säga att det strider mot EU:s regelverk att göra helt slumpmässiga kontroller. Hadar Cars påstod att man räknade till hundra bilar och sedan tog in och kontrollerade en, och sedan räknade man 99 bilar till, och så tog man in en till. Det var inte slumpmässigt. Men jag är övertygad om att det inte är så man har kontrollerat. Det har gjorts slumpmässigt, och ingen enskild individ i detta land har upplevt sig vara förolämpad eller misstänkt därför att han eller hon har blivit kontrollerad av Tullen. Det är en viktig anledning till att vi har klarat att hålla nere narkotikaproblematiken i Sverige mer än i kanske något annat land i Europa. Vi har haft den slumpmässiga kontroll som faktiskt bygger på att Tullen har rätt att kontrollera utan skälig misstanke om brott, vilket Tullen i enlighet med EU:s regelverk inte har. Man måste misstänka en person för att få göra en kontroll. Det är mycket svårt. Jag skulle vilja se den tulltjänsteman som kan plocka ut de personer som man har synnerliga skäl att misstänka och därför vill kontrollera. Det står t.o.m. i utredningen hur hög straffgrad som skall gälla för att man skall få göra stickprovskontroll. Vad som gäller för kontroller vid den inre gränsen är klart reglerat i EU, och det bådar inte gott just vad det gäller narkotikabekämpningen. Det är så mycket som är helt nytt från vårt perspektiv sett när det gäller narkotikabekämpningen. Jag tror att vi kommer att återkomma åtskilliga gånger till denna fråga. Jag hoppas att inte heller Folkpartiet bara tycker att allt är väl med EU. Många av de folkpartister jag känner är oroliga inför just narkotikasituationen.
Fru talman! Först noterar jag att Widar Andersson har ändrat sig från att prata om partipolitik till att prata om gemensam kamp mot narkotikan. Den kampen skall vi givetvis bedriva, oavsett partitillhörighet. Mer än 95 % av det knark som försöks smugglas hit kommer in. Är det detta läge ni vill bibehålla? Jag tycker att det är en konservativ, negativ och felaktig uppfattning. Vi måste väl se till att ta mer än de 3 5 % vi gör i dag? Det kan vi göra via ett medlemskap i EU, där vi dels behåller Tullens nuvarande effektiva arbetsmetoder, dels utnyttjar den information vi kan erhålla baserad på ett utökat internationellt samarbete. Jag tror inte att Marianne Samuelsson kan läsa innantill. Det står tydligt och klart att vi skall behålla nuvarande regler och att vi avgör själva i Sverige. Utredningar bestämmer fortfarande inte i Sverige. Om Miljöpartiet vill införa den metodiken må det vara hänt, men den gäller ännu inte. Det är vi i riksdagen och regeringen som bestämmer vad som skall gälla i Fru talman! Tullen gör inte stickprov genom att en dag tala om att man skall ta kvinnor som har glasögon och är födda i Sörmland en vinternatt 1938. Man gör så klart sina beslag baserat på den erfarenhet och den kompetens man har. Det finns väl ingen människa, inte ens en riksdagsledamot eller finansminister, som arbetar mer än han måste göra? Man försöker arbeta så effektivt som möjligt, och det gör också Tullen. Stickprov, dvs. att singla slant, fungerar inte. Till sist, fru talman, vill jag säga att jag innerligt hoppas och tror att EU-medlemskapet kommer att innebära att vi på ett ännu bättre sätt än vad vi gjort tidigare kan bekämpa det ytterst negativa och mycket destruktiva illegala användandet av narkotika.

Fru talman! När Margareta Samuelsson inte förstod någonting av det jag sade när jag beskrev slumpmässighet i mitt första inlägg gör jag mig inga förhoppningar om att hon skall förstå det om jag försöker förklara det en gång till. Jag avstår därför från den delen. Att Margareta Samuelsson skulle tycka att det vore skönt om hennes osanningar och fadäser från valrörelsen glömdes bort och begravdes har jag full förståelse för, men fullt så lätt kommer det inte att gå.

Fru talman! Jag kan inte låta bli att säga några ord i denna debatt. Själv är jag före detta tullmästare, och jag har också jobbat inom Tullkriminalen. Stickprovskontroller är väldigt viktiga. Som det framgår av handlingarna kan man inte göra stickprovskontroller om det strider mot EU:s regler. På Tullverkets kontrollbyrå har man bekymmer med denna skrivning. I propositionen lägger man över ansvaret att hantera verksamheten på ett sätt så att den inte strider mot EU:s regelverk på Tullverket. Det är ett väldigt ömtåligt ägg som man inte vet hur man skall hantera. När det gäller stickprovskontroll har det sagts att Tullen bara tar si och så många procent och att det är så litet så att den biten kanske inte är så viktig. Man skall söka andra vägar. Men det är med Tullens kontroll här som med Polisens kontroll av fart på landsväg. Det tycker jag är en bra jämförelse. Bara det att man vet att det kan bli en kontroll ger stor verkan. Såvitt vi vet nu kommer inte kontrollen fram igenom att bli lika bra och effektiv som tidigare. Den saken är helt klar. Man pratar ofta om det fantastiska som skall inträffa vid ett samarbete inom EU. Då måste jag upplysa om att det redan finns ett samarbete inom EU. Sverige har sambandsmän från Tullverket och från Polisen som jobbar med dessa frågor i många av länderna. Det finns sedan många år tillbaka ett samarbete mellan de olika tullmyndigheterna. Det är inget nytt. Visserligen kommer man förhoppningsvis att utveckla samarbetet så att det blir ännu bättre, men det finns faktiskt i dag. Faktum är att gränskontrollen kommer att försämras. Det går inte att göra kontroller på samma sätt som tidigare. Jag har läst boken om den nya tullagstiftningen väldigt noga. Det är en försvagning. De flesta tulltjänstemän uppfattar det också på det sättet. Det är väldigt svårt.
Fru talman! Julin formulerar sig så, att det framför oss ligger mer av ökat samarbete och ytterligare utvecklande av arbetsmetoder. Det är riktigt. Det är precis detta det handlar om. Vi måste nu komplettera de instrument som Tullen tidigare har haft med någonting mer verkningsfullt. Tullen har gjort ett fåtal beslag, och med de åtgärder vi nu ser framför oss har vi ingen anledning att tro att kvaliteten på verksamheten på den punkten i fortsättningen kommer att vara en annan. Men det räcker inte. Vi måste höja ambitionsnivån. Vi måste se till så att vi gör fler beslag, och därför kan det bli fråga om samarbete polisiärt och mellan tullmyndigheter samt underrättelseverksamhet. Det räcker kanske inte med några sambandspersoner, utan vi måste faktiskt utöka och satsa. Det är ju genom det internationella samarbetet som man kan minska mängden narkotika som så småningom kommer att nå varje lands inre gräns. Jag vet att det inom tullmyndigheten förekommer en diskussion om hur man skall hantera olika saker, men jag förutsätter att myndigheten för den dialogen direkt med sitt departement och att man i den dialogen klarar ut de tekniska frågor som skall klaras ut. På den punkten har jag fullt förtroende för Tullens ledning.
Fru talman! Då hoppas jag att finansministern ser till att det i samband med personalförändringar inom Tullverket är den personal som jobbar med klareringar och hantering av export och importhandlingar som minskas och att nedskärningar inte kommer att drabba bevakningspersonalen. Med det här glesare systemet kommer nämligen bevakningspersonalen att behövas.
Fru talman! Därmed tror jag att vi är inne på en av de frågor som har legat som en underström i den här debatten, nämligen hur vi skall genomföra den kraftiga rationalisering inom Tullverket som nu måste ske till följd av att klareringen upphör. Detta har naturligtvis skapat oro på många tullstationer, eftersom den volymmässigt huvudsakliga arbetsuppgiften kommer att försvinna. I det avseende som nu är aktuellt finns arbetsuppgiften kvar. Hur skall då Tullen organiseras för att vara slagkraftig i fortsättningen? Ja, det är faktiskt myndighetens sak att avgöra. Men jag inser att det är en svår arbetsuppgift man har framför sig. Icke desto mindre har andra genomgått den typen av förändringar tidigare och klarat av det, så jag förutsätter att också Tullverket gör det. Men det är naturligtvis en svår uppgift. Det inser jag.

Fru talman! Dan Ericsson har ställt fyra frågor till mig angående den ekonomiska politiken och miljöpolitiken. Den första frågan gäller vilka problem jag ser med BNP-måttet respektive prissättningen i marknadsekonomin ur miljö och naturresurssynpunkt. Låt mig först slå fast att BNP-beräkningarna har ett stort värde som underlag för den ekonomiska politikens utformning. De kan bl.a. användas för att beräkna hur väl vi utnyttjar våra resurser i form av arbetskraft och kapital. De ger också ett mått på den samlade skattebasens storlek. En ökning i BNP är emellertid inte detsamma som ökad välfärd. Det är viktigt att understryka. Det finns flera skäl till detta, och det skulle föra för långt att här gå igenom dem alla. Det räcker med att konstatera att miljön är en av flera viktiga aspekter på välfärden som inte i tillräcklig utsträckning avspeglas i BNP. Detta beror i sin tur på att miljön och naturresurserna ofta saknar ägare och således inte kan köpas och säljas på någon marknad och registreras i nu nämnda siffror. Jag vill passa på att framhålla att den förra socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning (SOU På förslag av Miljöräkenskapsutredningen utformades tre uppdrag som skall leda fram till en bättre belysning av kopplingarna mellan ekonomi och miljö. Naturvårdsverket fick i uppdrag att ta fram ett system av s.k. miljöindex, som skall ge en samlad bild av tillståndet i några svenska ekosystem. Detta arbete är nu färdigt. Statistiska centralbyrån arbetar med att ta fram fysiska miljöräkenskaper, som skall beskriva flödet av olika miljöförstörande substanser i ekonomin. Slutligen har Konjunkturinstitutet fått i uppdrag att utarbeta monetära miljöräkenskaper, som skall visa miljöförstöringens kostnader. Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån kommer före årets slut att lämna en gemensam delrapport där resultaten av deras arbete redovisas. I en internationell jämförelse ligger Sverige förhållandevis väl framme på dessa områden. Det måste dock framhållas att det i många avseenden handlar om grundläggande vetenskaplig kunskapsuppbyggnad. Vägen till ett färdigt system för löpande redovisning av även ett begränsat urval av miljökostnader torde därför vara ganska lång Det bör i sammanhanget understrykas att miljöräkenskaperna inte kommer att ersätta de traditionella nationalräkenskaperna. Avsikten är i första hand att komplettera nationalräkenskaperna med s.k. satelliträkenskaper, som innehåller en redovisning av miljöförstöringens kostnader. Dan Ericssons övriga tre frågor handlar om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att öka användningen av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Jag vill börja med att bekräfta att regeringen avser att fullfölja tillsättandet av den utredning om bl.a. skatteväxling som Dan Ericsson tidigare drivit på och som han nu också nämner i en av sina frågor. Utredningen skall analysera förutsättningarna för och belysa problemen med en ytterligare miljöanpassning av skattesystemet. Den ursprungliga tidplanen för utredningen kommer dock med största sannolikhet att förskjutas, eftersom det redan gått drygt åtta månader sedan den förra regeringen fattade beslut om utredningens direktiv. Utan att föregripa slutsatserna från utredningen vill jag peka på några olika typer av åtgärder som skulle kunna bidra till att införliva miljökostnaderna i prissystemet. En möjlig åtgärd är att införa nya eller höja existerande miljörelaterade skatter. De inkomster som dessa skatter ger upphov till kan användas till att minska budgetunderskottet eller till att genomföra en skatteväxling, där inkomsterna från miljörelaterade skatter används för att sänka andra skatter, t.ex. på arbete, för att på så sätt eventuellt förbättra förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning. En annan åtgärd som prövats är att skapa avgiftssystem som innebär att de inbetalda medlen återförs till de betalningsskyldiga. Avgiften på utsläpp av kväveoxid från förbränningsanläggningar är ett exempel på ett framgångsrikt sådant system. Avgiftsinkomsterna återbetalas till de avgiftspliktiga i förhållande till mängden nyttiggjord energi. Till de mindre beprövade ekonomiska styrmedlen hör system med s.k. överlåtbara utsläppsrätter, vilka inte behöver inbegripa något skatte eller avgiftsuttag över huvud taget. Möjligheten att använda utsläppsrätter har utretts av Naturvårdsverket. Utredningen pekade på behovet av ytterligare belysning av ett antal frågor. Det är min uppfattning att utvecklingsarbetet bör fortsätta. Detta bör också innefatta system som öppnar möjligheter för handel med utsläppsrätter mellan länder, inom ramen för internationella miljökonventioner. Samtliga dessa möjligheter är värda att övervägas. Med hänsyn till det statsfinansiella läget skulle jag dock i första hand vilja förorda system som innebär att de ekonomiska styrmedlen också genererar inkomster till statskassan. Frågan om skatteväxling kommer att behandlas av den utredning jag nyss nämnde. Det förtjänar dock att framhållas redan nu att en skatteväxling är förknippad med vissa målkonflikter. För att undvika att skatteinkomsterna minskar till följd av en skatteväxling är det nödvändigt att hitta en miljörelaterad skattebas som är relativt stabil. En stabil skattebas är emellertid liktydig med en svag miljöstyrande effekt. Slutsatsen är att det är svårt att uppnå en förbättrad miljö och samtidigt långsiktigt säkerställa den finansiering som krävs för att kunna sänka skatten exempelvis på arbete. En kraftig ökning av den miljörelaterade beskattningen kan även inverka negativt på konkurrenskraften i delar av det svenska näringslivet. Förutsättningarna för att införa nya miljöskatter förbättras dock om även andra länder ökar sina miljöskatter. Det är därför glädjande att EU i sin vitbok om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning framhåller skatteväxling som en möjlighet för att förbättra miljön och minska arbetslösheten i Europa. Arbetet med att konkretisera dessa tankegångar pågår för närvarande inom EU. I samband med att EU:s finansministrar träffades i november framförde jag Sveriges starka stöd för detta arbete. Som medlem i EU kommer Sverige i ökad utsträckning att kunna verka för att miljöskatter i större utsträckning utnyttjas av EU-länderna, vilket skulle gagna även den svenska miljön.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka finansministern för det omfattande svaret på min interpellation. Det var ambitiöst. Bakgrunden till frågan är att vi kristdemokrater under lång tid har arbetat med skatteväxlingsidén och hårt pläderat för att få till stånd en parlamentarisk utredning om hur man skulle kunna genomföra en skatteväxling för miljön och jobben. Vi har i en särskild rapport pekat på möjligheten att skatteväxla 20 30 miljarder kronor. Den bedömingen görs utifrån internationella studier. Det skulle innebära höjningar av skatter på miljöfarliga utsläpp, energi och ändliga naturresurser, samtidigt som man skulle kunna minska arbetsgivaravgiften med 4-5 procentenheter. Kds lyckades få med sig den tidigare fyrklöverregeringen på att tillsätta en utredning om skatteväxling. Jag får väl närmast ställa frågan till de då ansvariga statsråden varför man inte utsåg en utredning och fick i gång arbetet. Men det är bra att finansministern nu lovar att fullfölja arbetet och tillsätta en utredning. En liten detalj ändå i sammanhanget: Jag blir litet orolig när det gäller tiden. Det ges besked att det här kommer att fördröjas. Vad blir tidsutdräkten? Ambitionen var att arbetet skulle vara klart till årsskiftet 1995/96. Det är inte bra om det drar ut på tiden. Vi måste få fram ett underlag så att vi kan ta ett första steg när det gäller skatteväxling. För vår del menar vi att den här typen av ekologisk skattereform kräver en bred politisk enighet för att det skall bli stabila spelregler för företag och andra berörda. Det krävs, precis som finansministern sade, också ett internationellt samarbete. Det är bra att Göran Persson redan har tagit upp detta i EU-sammanhang. Då skall han veta att han i EU kan finna stöd hos den kristdemokratiska parlamentarikergruppen för den här synen på skatteväxling. Den finns väl utvecklad i de gemensamma program som vi har i det som heter EPP, den kristdemokratiska gruppen i Europaparlamentet, för hur vi skall använda ekonomiska styrmedel till miljöpolitikens gagn. Där kommer också skatteväxling in. Det finns givetvis invändningar mot en sådan här reform. Finansministern tar upp en viktig sådan, och det är att få en miljörelaterad skattebas som är stabil och samtidigt få en miljöstyrande effekt. Vi har påpekat detta problem i vår egen rapport och konstaterar att det sannolikt finns ett antal miljöskattebaser, t.ex. koldioxidutsläpp, som tyvärr är ganska prisokänsliga under lång tid och därför också har en livslängd på åtskilliga år. Men det kan finnas ett värde i att vi långsiktigt strävar efter ett lägre skattetryck. Att utnyttja en långsiktigt krympande skattebas kan vara ett sätt att minska skattetrycket. I vår rapport om skatteväxling har vi också angett lämpliga skattebaser när en skatteväxling genomförs. Några av dem är, utöver koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider, avfall, främst radioaktivt avfall och osorterat avfall från industrier och hushåll, metaller som kvicksilver, bly, kadmium och krom. Vi nämner en rad andra exempel. Beträffande flera av dessa tas redan i dag ut skatter eller avgifter. Men vi tror att det finns utrymme för ytterligare skatteuttag, om det sker samtidigt som skatten på arbete sänks i motsvarande grad. Det är själva finessen med skatteväxling. Då kommer jag in på det som oroar mig i svaret. Det finns hänvisningar till det statsfinansiella läget och ett förordande av att i första hand se till att få ökade inkomster till statskassan. Men det är en felsyn i debatten om skatteväxling. Det kan finnas exempel på miljöavgifter - sådana finns redan i dag - som kan stärka statskassan. Men det är inte vad skatteväxlingsdiskussionen handlar om. Det får inte bli så att diskussionen går ut på att öka statsinkomsterna. Jag hoppas att finansministern inser att man inte kan försämra konkurrenskraften för näringslivet genom att genomföra en halv skatteväxling, där näringslivet åläggs ökade avgifter utan att man får det tillbaka i form av minskade kostnader för arbetsgivaravgifter. Där är det litet illavarslande. Svaret ger delvis det intrycket att det viktiga nu är saneringen av landets ekonomi - jag kan hålla med om det - men vi får inte förfuska skatteväxlingstanken genom att använda skatteväxlingen som ett instrument för att få in pengar till statskassan. Det skulle vara bra om finansministern något utvecklade sin principiella hållning i frågan om skatteväxling och kanske slog fast att det inte blir ett sätt att stärka statskassan.

Fru talman! Jag tycker att den här interpellationen tar upp en del intressanta frågor som berör miljöpolitiken. Det är intressant att kunna föra denna debatt med finansministern, som ju har en bakgrund i dessa frågor som ordförande i jordbruksutskottet för inte så länge sedan. Vi kan konstatera att vi under 80-talet hade intensiva debatter om ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Då var det ganska starka frontställningar i dessa frågor, där i varje fall dåtidens socialdemokrati var mycket skeptisk till den här typen av metoder. Nu kan vi konstatera att det där skett en god förändring så att alla egentligen är överens om att det är en bra metod att använda i miljövårdens tjänst. Jag vill kommentera några delar av svaret, bl.a. kommentarer till överlåtelsebara utsläppsrätter. Det har varit uppe i många debatter, och det har funnits en betydande skepsis i riksdagen mot att använda den här typen av metoder. Jag tror att det skulle vara utomordentligt värdefullt att kunna pröva det i något sammanhang. Jag tycker att interpellationssvaret ger en öppning i det avseendet.

Jag är övertygad om att man skulle kunna åstadkomma en betydande miljöeffekt till lägre kostnader än om man har en individuell prövning så som vi hittills haft. Jag tror att det finns anledning att använda sin fantasi och på det sättet göra miljövården en stor tjänst genom att åstadkomma god miljövård till lägre kostnader. Det innebär också möjligheter att använda pengarna till ytterligare miljöinsatser eller till någonting annat. Jag hoppas att det skall vara möjligt att jobba konstruktivt i dessa frågor. Att göra det på internationellt plan tycker jag är en fin idé. Jag förutser dock rätt stora svårigheter att monetärt komma överens om ersättningar och sådant. Men det är definitivt värt att jobba vidare på det. Jag blir litet oroad, ungefär som Dan Ericsson, när det talas om ekonomiska styrmedel som genererar inkomster till statskassan. Jag tror att man förfelar litet av miljövärdena om man ensidigt tittar på statskassans behov, som förvisso är stora. Jag tycker t.ex. att gödselavgiften, som nu skall införas, är ett exempel på det. Såvitt jag kan förstå har den praktiskt taget ingen miljöeffekt. Däremot är det en skatt. Då tycker jag att man skall rubricera det som en skatt och inte blanda in miljön i det sammanhanget. Skall man vara konsekvent skall man egentligen i så fall lägga skatt på djurgödsel, för det är där vi får de stora läckagen ut till våra vattendrag. Skulle man göra det skulle man samtidigt ändra produktionsförutsättningarna och konkurrensen mellan näringen i Sverige och i andra länder. Det är just påpekat i interpellationssvaret som ett av problemen. Jag vill alltså rikta en varning för att så att säga av miljöskäl införa skatter. Det är ärligare att rubricera saker som de bör rubriceras. Sedan till frågan om skatteväxling. Jag delar den uppfattning som kommer fram i interpellationssvaret, nämligen att skatteväxlingen kanske har sin stora fördel om man kan plantera den i EU. Lyckas man med det, tror jag att man kan komma utomordentligt långt i denna fråga. Då får man bort alla de problem som uppstår på grund av att det blir olika konkurrensförutsättningar mellan olika näringar i samband med skatteväxlingen. Jag vill verkligen uppmana till ett internationellt grepp, för jag tror att det då är möjligt att sjösätta denna i och för sig mycket goda idé om skatteväxling.
Fru talman! Jag gläds över finansministerns besked om att utredningen om skatteväxling skall komma i gång, eftersom vi liberaler är övertygade om att ekonomiska styrmedel är effektiva för att skydda miljön. Jag förutsätter att utredningen kommer att drivas med full kraft och inte ta onödigt lång tid. Det är en viktig fråga för att minska miljöskadorna i framtiden. Dock finns det en punkt i svaret som jag vill reagera mot. Det är när man talar om problemen med att hitta en miljörelaterad skattebas som är relativt stabil och man säger att om skattebasen är stabil är det liktydigt med en svag miljöstyrande effekt. Jag tror inte att det fungerar så. Den här skattebasen skulle mycket väl kunna vara stabil, fast på en lägre nivå. Om man lägger på en skatt får man en annan nivå, men skattebasen kan bli stabil på den nivån. Det måste gå att göra en bedömning av hur mycket den här skattebasen förändras i samband med införandet av en miljöskatt. Eventuellt kan man införa miljöskatterna successivt, i flera steg, som företrädesvis bör beslutas samtidigt, så att näringslivet får ett långsiktigt besked. En sådan kvalificerad bedömning ankommer det naturligtvis på den här utredningen och på regeringen att göra innan man lägger fram sina konkreta förslag för riksdagen. Det är väl så regeringen kommer att agera, hoppas jag. Nog har väl finansministern tilltro till att man inom departementen skall kunna göra sådana bedömningar, så att vi kan få förslag utan att det blir problem med att säkerställa den finansiering som behövs för att sänka andra skatter. Låt mig också kommentera frågan om överlåtbara utsläppsrätter, som tas upp i svaret. Finansministern anger att utvecklingsarbetet bör fortsätta. Där skulle jag vilja fråga om finansministern har tänkt sig enbart teoretisk utveckling eller, som jag hoppas, försök, så att man kommer till skott och kan börja köpa och sälja utsläppsrätter i praktiken. Vi behöver få fram någon form av försökslagstiftning på detta område, för att se hur det fungerar i praktiken. Jag tror att tiden är mogen för att genomföra sådana praktiska experiment. I och för sig skall vi vara medvetna om att det är experiment som vi gör innan vi får ytterligare erfarenheter. Men vi kommer inte till skott om vi bara gör teoretiska utredningar. Jag tror att man i första hand måste låta den här typen av försäljning av utsläppsrätter stanna inom ett land. Det blir ytterligare en stor komplikation om man skall börja handla med de här utsläppsrätterna mellan länder. Där ansluter jag mig helt till det som Ivar Virgin också nämnde. Jag vet att finansministern är väl medveten om betydelsen av dessa frågor. Jag utgår från att han för miljöns skull kraftfullt kommer att driva olika former av miljöskatter, både i Sverige och i EU. Jag noterar med stor tillfredsställelse att arbetet i denna riktning pågår inom EU och att finansministern redan har framfört vårt stöd för detta arbete. Finansministerns svar avslutas klart och tydligt med att vi nu som medlemmar i EU kan komma att påverka EU:s arbete med miljöskatter och att detta även kommer att gagna den svenska miljön.

Fru talman! Jag måste säga att det är trevligt att lyssna på socialdemokrater, moderater, folkpartister och kds:are som pratar om skatteväxling. Det visar att någonting har hänt de senaste åren, även om vissa delar av miljöpolitiken har tagit steg tillbaka. Jag hade från början inte tänkt gå upp i den här diskussionen över huvud taget, men det var några saker i finansministerns svar som jag tyckte att jag måste kommentera. Vi kommer i dag gång på gång tillbaka till frågan om EU. Jag tycker naturligtvis att det är bra och viktigt om den svenska regeringen driver miljöfrågor inom EU. Jag hoppas mycket starkt att det kommer att bli så. Vi har inte sett det än. När avtalet mellan Sverige och EU gjordes upp hade vi en möjlighet som vi tappade, och det tycker jag var tråkigt. När situationen nu har blivit som den har blivit hoppas jag att inte den tendensen fortsätter, utan att man försöker få en progressiv miljöprofil på den svenska EU-politiken. När jag ser finansministerns hänvisning till att man inom EU arbetar framåt för att åstadkomma någonting blir jag ändå litet skrämd för att EU skall bli ett alibi för att inte göra någonting här hemma. Det är de farhågor som miljörörelsen har fört fram mycket starkt, att svenska regeringen och ledamöter som Göran Persson kommer hem till Sverige och säger: Vi har drivit frågan hårt, men tyvärr gick det inte och därför kan vi inte göra någonting. Risken är faktiskt stor att det inte händer någonting i EU. Man har hållit på med ett försök att få igenom en ny avgift på miljöområdet, en koldioxidavgift, under många år. Ända sedan mitten av 80-talet har man pratat om det här. Men det har inte gått. Det har räckt med ett enda land för att stoppa de här försöken, därför att alla nya punktskatter inom EU-systemet kräver enhällighet. En hel del försämringar kan man åstadkomma utan att det kräver enhällighet. När det gäller regelsystemet för produkter skall det vara majoritetsbeslut, men det är enighet som gäller för att införa skatter på miljöområdet. En annan fråga handlar om stabilitet. Vi måste hitta miljöskatter som har stabilitet på lång sikt för att nå igenom en skatteväxling. Men har de stabilitet har de ingen styrande verkan. Jag håller med den tidigare ledamoten som säger att det inte alls är säkert att en stabilitet förutsätter att de inte har någon styrande verkan. Det handlar också om att påverka den framtida utvecklingen på miljöområdet. Vi har i dag miljöskatter, punktskatter, i storleksordningen 40 miljarder kronor i Sverige. De har inte visat någon sjunkande tendens att tala om. Snarare finns det faktiskt i Sverige en viss förhoppning om att vi skall kunna utveckla det här systemet och öka miljöskatterna. Det skall leda till en förbättrad miljö men inte lägre statsinkomster. Grundproblemet handlar om relativpriserna mellan energi och arbete. Långsiktigt har vi under 1900 talet haft en kraftig förändring av de här relationerna, en sänkning när det gäller energin och en höjning när det gäller arbete. I dag ser vi en del av de effekter som vi har fått på grund av detta. Vi har en hög arbetslöshet som en effekt av mycket höga skatter på arbete, och vi har en stor miljöförstöring. Det är den här förändringen, med högre skatter på energi och lägre skatter på arbete, som skulle kunna vara en kraftig positiv signal i svensk ekonomi för att minska miljöförstöringen, investera bort de problemen, men också öka möjligheterna för att skapa arbete i Sverige. Den inställningen hoppas jag att även socialdemokraterna skall kunna ta till sig för att vi skall få en bra utveckling när det gäller skatteväxling, fler jobb och bättre miljö.
Fru talman! Först vill jag vända mig till Dan Ericsson. Jag har också tagit del av kristdemokraternas rapport. Den är välskriven och intressant och kommer säkert att kunna spela en roll i det utredningsarbete som nu kommer i gång. Jag noterar att Dan Ericsson är bekymrad över att man nu kanske får litet tidsnöd. Det är möjligt, men i så fall skall väl det klandret riktas mot den tidigare regeringen, som har tagit väldigt lång tid på sig. Från det att besluten om utredningen fattades och direktiven utformades till det att man avgick fick man aldrig utredningen tillsatt. Det förbryllar mig något när jag hör den kraftfulla uppslutningen från kristdemokraters sida, från liberalers sida och även från moderaten Virgins sida bakom tanken på den här typen av utredningsarbete. Vad var det som gick snett egentligen, som gjorde att inte utredningen kom i gång? Det kan man fråga sig. Jag har tagit mig orådet före att också påpeka de statsfinansiella frågorna. Det är jag tvungen att göra. Dem kommer också utredningen att få iaktta. Alldenstund vi talar om att man skall använda en skatteväxling för att sänka skatteuttaget exempelvis på arbete vet vi att vi träffar mycket stora skattebaser, därmed också mycket stora intäkter för statskassan. Skall man sänka de inkomsterna skall de ersättas med någonting som långsiktigt är stabilt. Det är en utgångspunkt som jag inte kan vika ifrån i ett läge där vi har 200, kanske 240 miljarder kronor i löpande underskott att hantera. Det är min verklighet. Någonting annat kommer ni inte att få höra från mig när det gäller den här diskussionen. Vi måste ha den aspekten med i bilden. Vi är så hårt trängda. Det kan gå ändå. Jag håller det inte för uteslutet. Den här typen av stabila skattebaser kan finnas, som vi kan träffa. Låt oss titta på det. Låt oss konstruktivt pröva det. Men, som jag sade, jag vill peka på att här kan finnas en målkonflikt. Ivar Virgin, som jag hade glädjen att samarbeta med i jordbruksutskottet för några år sedan, tar upp den fråga som vi då också diskuterade, nämligen de utsläppsrätter som skulle kunna tänkas vara överlåtelsebara. Jag har hela tiden varit intresserad av den tanken. Det finns i miljöinvesteringarna i dag en marginalinvestering som ofta är mycket olönsam och som ger en mycket liten effekt totalt sett. Man tvingas till den därför att vi har koncessionsbestämmelser som ålägger oss den typen av krav. Kuststräckan, havet, insjön o.dyl. kan mycket väl gälla som utgångspunkt för ett sådant resonemang. Jag är inte säker på att det fungerar, men det är tillräckligt intressant för att prövas vidare. Till Lennart Fremling vill jag säga att jag inte utesluter att vi kan experimentera. Jag kan inte i dag se formerna för det. Det är rimligt att utredningen får titta på hur det i så fall skall gå till. De teoretiska diskussionerna har vi klarat av; vi förstår vilka begränsningarna är och var fördelarna finns. Om det går att hantera detta i praktiken kanske försök och experiment kan ge svar på. Låt utredningen hantera den saken. Jag tillhör dem som menar att EU ger oss en möjlighet att arbeta vidare med dessa frågor. I EU finns naturligtvis de som inte är så progressiva, och det finns de som vill driva på. Det finns motsättningar mellan olika länder och olika intressen, precis som på nationell nivå. Många av de frågor vi skall lösa inom miljöpolitiken är dock globala. Om vi skall hantera ekonomiska styrmedel bör de också vara, om inte globala, så åtminstone vidare till sin karaktär än nationella. Om vi kan etablera detta synsätt exempelvis när det gäller koldioxiden har vi faktiskt kommit långt. Vi får naturligtvis hela tiden beakta svensk industris konkurrenskraft. Det innebär inte att det är ett motiv att avstå från att driva en svensk offensiv linje. Vi skall fortsätta en sådan linje, men avväga den så att vi inte slår ut svensk produktion så att den flyttar till andra länder och använder miljöförstörande metoder som lika fullt drabbar oss. Det är en oerhört svår avvägning som är ytterst lämplig att göra i ett internationellt sammanhang. Men EU får inte bli något alibi för att inte göra någonting. EU är för mig och socialdemokraterna ett instrument som skall användas för att föra dessa frågor framåt. Jag inser att det naturligtvis blir en hård strid.
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för de positiva omdömena om vår rapport om skatteväxling. Det är intressant att notera att finansministern nu studerar de kristdemokratiska dokumenten mycket noggrant. Jag hoppas att det kommer att leda till att den politik som finansministern föreslår att Sverige skall driva kommer att ha ett stort inslag från de här rapporterna. Jag sade tidigare att jag inte klandrar Göran Persson för att det nu blir en senareläggning av resultatet av utredningen. För det får jag väl vända mig till ansvariga statsråd i den dåvarande regeringen. Det är ändå bra om det inte blir en väldigt lång utredning. I utredningsväsendet har vi ju numera snabba och effektiva arbetsmetoder. Jag hoppas att det kommer att gälla även frågan om skatteväxlingen. Göran Persson tog upp frågan om målkonflikten, nämligen att skattebasen minskar med minskade intäkter för staten som följd. Jag nämnde exempel på vad som skulle kunna vara möjliga skattebaser som är ganska prisokänsliga och stabila. Jag har stöd för detta från analyser gjorda i vår omvärld. I en analys som gjorts av World Watch Institute i Washington pekar man bl.a. på de skattebaser jag nämnde som tänkbara objekt för miljöskatter i USA. Det finns flera studier som pekar på att detta är ett verksamt instrument i den ekonomiska politiken. Vi får inte tappa bort ledet med skatteväxling nedåt för företag. Det är viktigt att inte få en sämre konkurrensförmåga. Jag vill också något kommentera det som Peter Eriksson tog upp. Av hans inlägg verkar det som om tideräkningen i Sverige började när Miljöpartiet startade. Idéerna om att vi skulle öka beskattningen på naturresurser och miljöförstörande verksamhet och minska den på arbetskraft har funnits under lång tid i många partier, även innan Miljöpartiet fanns. Det är bra att vi nu är flera som driver denna fråga. Jag hoppas att Miljöpartiet kommer att vara konstruktivt och inte föra argumentationen kring folkomröstningen med att EU skulle vara ett alibi för att vi inte skulle göra tillräckliga insatser i Sverige. Svenska folket har sagt sitt, Peter Eriksson. Låt oss nu vara konstruktiva och se hur vi gemensamt skall arbeta för att få en förbättrad miljö.

Fru talman! Jag tycker att det är glädjande att vi kan föra en miljödebatt och samtidigt göra kopplingen till de mest effektiva metoderna, sett ur ekonomisk synpunkt. Vi har sällan fört debatten i de termerna i riksdagen tidigare. Det är nyttigt att man verkligen noggrant analyserar var man får de bästa miljöeffekterna för de pengar man lägger ned i miljöinvesteringar. Det har funnits ett drag av fundamentalism i miljödebatten, där allt skall göras - helst i går. Jag tror att den här typen av ekonomiska resonemang i samband med miljöpolitiken kommer att föra miljöpolitiken framåt. Jag delar inte Peter Erikssons pessimism när det gäller EU. Jag tycker att det har gått ganska snabbt för att vara ett samarbete mellan tolv länder. Man har ändå fört fram frågan om skatteväxling på ett konstruktivt sätt. Det kommer säkert att ta ytterligare ett par år innan man kan genomföra det. Men om man lyckas med detta i hela EU med sina 350 miljoner invånare är naturligtvis miljöeffekten av en sådan förändring utomordentligt positiv för alla. Om vi genomför det i Sverige kan det naturligtvis förbättra miljön här, men om vi kan medverka till en utveckling i EU gör vi en mycket större nytta för både oss själva och hela Europa. Det tycker jag är hela poängen med att förhandla för att försöka åstadkomma dessa förändringar inom EU. Jag är övertygad om att det kommer fram i olika sammanhang under våra överläggningar inom EU. Vi har här en fin möjlighet att åstadkomma förbättringar.
Fru talman! Finansministern har givit bra besked om överlåtbara utsläppsrätter. Jag skulle vilja kommentera frågan om skattebasen. Det är väl ändå så att om man gör en skatteväxling och lägger en extra miljöskatt på utsläpp av ett visst ämne kan man inte multiplicera det med nuvarande miljöutsläpp. Man måste bedöma vilken effekt det får och vilket utsläpp det kommer att bli i framtiden. Det kanske tar några år innan man når den mindre utsläppsmängden. Man får då räkna det mot skattebeloppet. Vi kommer ju inte ner till noll. Det är handlar om att anpassa skattebeloppet till den förväntade framtida utsläppsmängden. När vi talar om skatteväxling innebär det att samhällets totala skatteintäkt blir oförändrad. Det innebär varken höjda eller sänkta skatteintäkter för samhället. En skatteväxling innebär att man höjer någon skatt och sänker någon skatt. Att öka skattetrycket innebär något annat. Det är inte den diskussionen vi för i dag. Skatteväxling för miljöns skull flyttar skatt från någonting som vi i dag tycker är för hårt beskattat till någonting som vi gärna vill beskatta. Så mycket bättre om man då också i någon mån kan påverka sysselsättningen genom att göra arbetskraft något billigare. Jag har inga överdrivna förhoppningar om att det skall kunna lösa alla problem med arbetslösheten. Detta är ju i första hand ett sätt att förbättra miljöfrågorna. När det gäller de miljöutsläpp vi talar om kommer vi inte ner till noll. Skatten kommer alltså inte att försvinna. Det viktiga är att vi kommer ner till värden som naturen tål. På en rad punkter ligger vi klart över vad naturen tål.

Fru talman! Dan Ericsson och kds försöker skapa träta om vem som var först när det gäller skatteväxling. Det kan ju ha sina historiskt intressanta aspekter; vi lanserade begreppet när vi satt i riksdagen förra gången, mellan 1988 och 1991. Men det är bra att också Dan Ericsson i dag kämpar för en skatteväxling. Den rapport som ni har åstadkommit har ju faktiskt en miljöpartist skrivit, men jag tycker inte att det är något problem med det. Saker och ting förändrar sig, och det är positivt att det går åt det här hållet. Frågan, när vi kommer in på detta med EU igen, är om EU blir en konstruktiv faktor i framtiden. Det vet vi inte i dag. Men den struktur och den beslutsprocess som man har byggt upp, särskilt när det gäller miljöskatter, talar emot detta. Man kan ju hoppas att det kommer att förändras. Men i dag är det väldigt litet som talar för att EU skall vara en pådrivande kraft när det gäller miljöfrågor. Jag håller med om att om vi kan få EU att gå med på progressiva förändringar så är det bra. Det kan omfatta betydligt fler människor, företag och industrier, vilket då kan vara verkningsfullt. Men jag tror ändå att man måste vara realistisk och inse att det även framgent gäller att se till att i första hand några länder blir föregångare på miljöområdet och visar att det faktiskt går att uppnå en positiv förändring. Det är så man ger argument för miljörörelsen i Storbritannien, i andra delar av EU och i andra delar av världen för att de skall få igenom en ändrad syn och kanske till slut även beslut inom EU. Därför är det så viktigt att inte hamna situationen att vi försöker göra vad vi kan i EU men att vi tyvärr av den orsaken inte får någon möjlighet att göra något här hemma.

Fru talman! Det är egentligen inte mycket att kommentera, för vi verkar i huvudsak att vara överens i vår syn på detta. Det är då lätt för mig, fru talman, att säga: Låt utredningen komma i gång och jobba, så att vi får det underlag vi behöver för beslutsfattande. En sak vill jag dock tillägga, nämligen att svensk industri har varit framgångsrik när det gäller miljöarbete. Jag tycker att vi allt oftare skall använda svensk industri som en förebild internationellt. Det går att åstadkomma väldigt mycket med bibehållen konkurrenskraft. Just detta att man ligger litet före kan ibland också vara en konkurrensfördel. Man bör driva på och göra avvägningar på ett sätt som gör att man inte ställer krav som slår ut, man bör i stället ställa krav som stimulerar precis så pass mycket att man kan bibehålla konkurrenskraften. Det har vi hittills lyckats bra med. Jag tycker att svensk industri - det finns naturligtvis undantag - i huvudsak har varit framgångsrik och framåtsyftande på detta område. Det är klart att denna förändring har en poäng - den har naturligtvis också flera andra poänger - när det handlar om skatteväxling. Det blir oförändrat för statskassan. Det är bra. Men jag vill peka på att vi talar om att avveckla skatt på en skattebas som är väldigt bred, mycket enkel att beräkna och som dessutom ger stora inkomster och i stället höja skatten på skattebaser som är svåra att beräkna och svåra att överblicka hur de i framtiden kommer att utvecklas. Vi vill ju att de skall minska. Det finns faktiskt anledning för en finansminister som har ett hål i statsfinanserna på 240 miljarder att ständigt återkomma till och peka på detta problem. Här finns en restriktion som vi inte får bortse från. Sedan finns naturligtvis också den andra diskussionen, som förändringen antyder, nämligen vad naturen tål. Här är det inte det statsfinansiella som gäller utan då handlar det om beskattningar eller miljöavgifter som är av sådana slag att de styr, stoppar och i tid sätter gränser. Då är det inte fråga om en växling. Det kan vara fråga om en växling, men det kan också vara fråga om ett rent skydd, en rent offensiv åtgärd för att se till att man inte överskrider de gränser som naturen har satt. Det är klart att vi kan diskutera EU fram och tillbaka. Men när vi kommer in på skattefrågan och EU finns det två olika ingångar. Ibland hörs en diskussion om att EU kommer att tvinga oss att sänka skatterna i Sverige och att EU kommer att tvinga oss att införa en viss momsnivå. Då säger vi: Nej, detta kommer vi själva att kunna hantera. Vi tycker då att det är ett sätt att diskutera skatter i EU. Sedan får vi den andra diskussionen, att EU inte kommer att tvinga länderna att införa skatt på exempelvis koldioxid. Dessa resonemang är egentligen samma diskussion. De ger uttryck för samma syn på skattepolitik och skattesatsernas fastställande. Det skall vara enhälligt, man skall vara överens. Det tar sin lilla tid. Det är också ett skydd för oss som har ett högt skatteuttag i Sverige att vi har den typen av beslutsfattande. På exempelvis det sociala området, som är beroende av ett högt skatteuttag, kommer den andra diskussionen in som också rör miljöområdet, dvs. att man rimligen måste acceptera samma principiella utgångspunkter för synen på hur man fastställer skatter. Jag är övertygad om att det här finns möjligheter att komma framåt. Det finns krafter i Europa just nu som pekar på möjligheterna med skatteväxling. Det gör att jag trots allt är ganska optimistisk. Men återigen: lätt blir det inte. Det blir naturligtvis en strid, ett liv och ett kiv. Men så är ju ofta politik, både nationellt och internationellt, vilket trots allt är ganska trösterikt.
Fru talman! Finansministern är väl inte direkt känd för att avhålla sig från områden som är svåra att ta itu med och att förändra. Det gäller också för detta område. Det finns en problematik kring detta som vi har resonerat om här i debatten och som vi har pekat på i rapporten från kds. Men socialdemokraterna har ju genom historien visat sig vara ganska uppfinningsrika när det gäller att finna skattebaser. Det måste väl då också gälla på detta område, där vi ändå kan räkna med en långsiktig stabilitet under ett antal år men där vi samtidigt kan växla ned kostnaderna för den mänskliga arbetskraften. Vad jag ändå känner mig litet orolig inför efter denna debatt är att det inte framstår så tydligt att det är fråga om en skatteväxling. Jag skulle önska att Göran Persson än en gång markerade hur vi skall se på dessa möjligheter när vi nu påbörjar arbetet i utredningen. Utgångspunkten måste vara att om vi höjer kostnaderna för företagen och näringslivet på miljösidan, måste en motsvarande sänkning också ske när det gäller kostnaden för arbetskraften. Peter Eriksson försökte ta upp en träta och föra debatt kring upphovsrätten till begreppet skatteväxling. Det tycker jag inte att det finns någon anledning att göra. Det är bara att konstatera att vi i kds har detta med i vår ideologi och i våra program. Vi har hela tiden haft samma synsätt. Vi har haft svårt att få gehör för detta. Men nu verkar tiden vara mogen att komma framåt. Vi har också fört denna diskussion med våra kamrater ute i Europa i den kristdemokratiska parlamentsgruppen i Europaparlamentet. Denna process är på gång. Det är helt rätt som Göran Persson säger, att det är nu vi har möjligheterna till förändringar. Varför skall vi då inte se dessa möjligheter och försöka komma framåt? Att i stället sluta sig och se frågan på ett isolationistiskt sätt är definitivt inte till gagn för miljön. När det gäller copyrighten till själva rapporten var det väl ändå litet magstarkt att påstå att en Miljöpartist har skrivit den. Jag har gått igenom vilka som ingick i den arbetsgrupp som har arbetat fram rapporten och kan bara konstatera att detta är ett gediget kristdemokratiskt dokument. Men miljöpartiet får gärna använda det i sitt fortsatta arbete.

Fru talman! Jag skall bara tacka för ett trevligt samtal om en viktig fråga. Det är växling vi menar, ja. Men jag pekar på problemet med växling. Det kan i ett ansträngt statsfinansiellt läge resultera i minskade inkomster för statskassan, och det har jag inte utrymme för att medverka till. Naturen sätter gränser för vad den tål. Kan växlingen medverka till att detta görs tydligt så låt oss arbeta med detta. Vi behöver inte nu förlänga debatten ytterligare. Det är bättre att vi ser till att den utredning som så länge har väntat på att få komma i gång nu äntligen får börja arbeta.

Fru talman! Per-Ola Eriksson har frågat mig om hur jag anser att Sverige bör prioritera de ekonomiskpolitiska målen, t.ex. full sysselsättning, i förhållande till andra ekonomisk-politiska mål samt tidtabellen för den tredje etappen av EMU och ett svenskt deltagande i den gemensamma valutan. Helena Nilsson har frågat mig om min uppfattning om att ett eventuellt svenskt inträde i det monetära samarbetets tredje etapp, inklusive den gemensamma valutan, skall underställas riksdagen för avgörande samt föregås av en folkomröstning. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. En förutsättning för EMU:s tredje etapp, dvs. valutaunionen, är att de deltagande länderna har en tillräckligt stabil och likartad ekonomisk utveckling. Därför fastställs i Maastrichtfördraget kriterier som medlemsstaterna skall uppfylla inför en övergång till den tredje etappen, de s.k. konvergenskriterierna, om bl.a. prisstabilitet och sunda offentliga finanser. Dessa kriterier är enligt min mening uttryck för vad som bör känneteckna en sund och stark ekonomi, och kriterierna överensstämmer med den färdriktning som uttrycks i den ekonomisk-politiska proposition som regeringen nyligen lade fram. Tidigare, när svensk ekonomi var stark och arbetslösheten låg, uppfyllde Resultatet i folkomröstningen medför att Sverige liksom andra medlemsländer påtar sig att uppfylla konvergenskriterierna. Detta innebär inte någon ändring av ekonomisk-politisk inriktning, och självfallet måste den takt i vilken vi försöker nå kriterierna anpassas till svenska förhållanden. Svensk ekonomi präglas för närvarande av mycket stora obalanser. Saneringen av de offentliga finanserna måste göras i ett medelfristigt perspektiv. Jag håller med Per-Ola Eriksson om att takten måste anpassas till kraven på att upprätthålla välfärden och en hög sysselsättning. I EU:s medlemsländer utarbetar, som ett led i ansträngningarna att nå likartad ekonomisk utveckling, s.k. konvergensprogram. Dessa program skall ange hur länderna i ett medelfristigt perspektiv avser att uppfylla konvergenskriterierna. Även Sverige kommer att utarbeta ett konvergensprogram. Jag understryker att kraven på prisstabilitet och sunda offentliga finanser är förutsättningar för uthållig tillväxt och därmed för en långsiktigt hög sysselsättning. Medlemskapet innebär ett stöd för våra nationella ansträngningar att få balans i svensk ekonomi. Tidplanen för starten av EMU:s tredje etapp innebär att tredje etappen kan inledas redan år 1997, om en majoritet av medlemsländerna uppfyller konvergenskriterierna per 1996. Detta ter sig, enligt min bedömning, mycket osannolikt. Den tredje etappen skall, enligt fördraget, inledas senast den 1 januari 1999 av de länder som är kvalificerade. Med tanke på obalanserna i den svenska ekonomin kommer det att dröja innan Sverige kan uppfylla konvergenskriterierna. I samband med förhandlingen om ett svenskt medlemskap i EU skedde ett samråd mellan dåvarande regering och socialdemokratiska partiet, så att det föreligger en bred politisk enighet om beslutsprocessen vid ett svenskt deltagande i EMU:s tredje etapp. om Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, och detta innebär att det ytterst är riksdagen som skall fatta beslutet om ifall Sverige skall gå över från etapp 2 till etapp 3 i EMU. I denna proposition anges vidare att inför den tidpunkt när Sveriges deltagande i EMU:s tredje etapp blir aktuell, så kommer regeringen att förelägga riksdagen en särskild proposition beträffande frågan om Sveriges deltagande i EMU:s tredje etapp. Eftersom det är en lång väg innan Sverige uppfyller konvergenskriterierna, och således innan frågan om deltagandet i tredje etappen kan bli aktuell, ligger en sådan proposition långt fram i tiden. Av det sagda framgår också att någon folkomröstning inför ett framtida svenskt inträde i EMU:s tredje etapp inte är planerad.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

För Centern är det avgörande att det svenska medlemskapet kan utnyttjas maximalt i sina positiva delar. Det är viktigt, inte minst mot bakgrund av att det i en dominerande geografisk del av Sverige blev en övervikt mot ett svenskt EU-medlemskap. Här har nu regeringen huvudansvaret för att undvika tendenser till politisk kris, klyftor och söndring i landet. Från Centern har vi kraftigt betonat att avgörande för Sveriges möjligheter vid ett medlemskap är vilken nationell hållning vi i Sverige intar i viktiga frågor. Det gjorde vi tydligt i samband med vår extra partistämma i maj i år. Samtidigt utmanade vi då andra partier på besked om alliansfriheten, om miljön, om ekonomin, om jobben, om regionalpolitiken, om jordbruket osv. Som ett led i att skapa en maximal klarhet för svenska folket före den 13 november framställde vi den 13 oktober totalt elva interpellationer till regeringen. Jag tillåter mig, fru talman, att tro att det inte var någon tillfällighet att regeringen valde att bara besvara fyra av dessa interpellationer före folkomröstningen. När nu svaret har kommit konstaterar finansministern - vilket är helt riktigt - att det sannolikt dröjer innan EMU:s tredje fas blir högaktuell. Lika säkert är det att det tar tid innan Sverige kan uppfylla konvergenskraven. Däremot säger finansministern väldigt litet om regeringens allmänna hållning till en gemensam valuta och en gemensam centralbank. Det vore på sin plats med ett klarläggande besked från finansministern i denna del. Jag vill då ställa den raka frågan: Tror finansministern på den skiss till valutasamarbete som finns i Maastrichtavtalet? Det är bra att finansministern slår fast att det är riksdagen som skall fatta det avgörande beslutet om den tredje delen. Vi från Centern välkomnar mycket det intensifierade ekonomisk-politiska samarbete som följer av ett EU-medlemskap, t.ex. när det gäller ansträngningarna att motverka underskottet i medlemsländernas offentliga finanser. Men det finns delar av samarbetet som är tvivelaktiga och som kan få negativa effekter. Förutsättningarna för att det skall fungera med en gemensam valuta är att de olika medlemsländerna är starkt integrerade och att den ekonomiska utvecklingen är likartad i alla delar av Europa. Dessa förhållanden måste dessutom ha en varaktig karaktär. Det är nog korrekt att påstå att när Maastrichtavtalet slöts och formulerades överskattade man väldigt tydligt förutsättningarna för att ett valutasamarbete skall kunna ske inom överskådlig framtid. Växelkurssamarbetet har nu i praktiken anpassats till en situation där valutorna flyter. Flera länder befinner sig också långt ifrån uppfyllandet av konvergenskraven. Detta får emellertid inte leda till att Sverige inte skall ha som mål att i enlighet med vad vi förbundit oss för uppfylla dessa krav. Inom parentes sagt: oavsett om vi skulle vara medlemmar i EU eller inte är det viktigt att vi uppfyller de krav som framgår av konvergenskriterierna. Men takten måste avgöras av oss själva och anpassas till kraven på god samhällsservice och hög sysselsättning. Det är bra att finansministern slår fast detta. Men jag skulle vilja skicka med följdfrågan: På vilket sätt kommer man att markera just sysselsättningsdelen i förhållande till andra delar? För närvarande talar allt för att Sverige inte bör ingå något samarbete om en gemensam valuta. I takt med att EU kan komma att utvidgas med länder från Öst och Centraleuropa är sannolikt planerna på en gemensam valuta och en gemensam centralbank någonting som kan läggas i malpåse för överskådlig tid framöver. Finansministern tar i sitt svar upp konvergensprogrammet. Jag vill ställa ytterligare följdfrågor: När avser regeringen att för riksdagen presentera konvergensprogrammet? Är det också regeringens avsikt att riksdagen skall ta ställning till det konvergensprogram som regeringen kommer att presentera? Fru talman! Med detta vill jag än en gång tacka finansministern för svaret på min interpellation.
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. I det svar som är givet till mig säger finansministern att det i propositionen om Sveriges medlemskap i EU står att det ytterst är riksdagen som skall fatta beslut om ifall Sverige skall gå över från etapp 2 till etapp 3 i EMU. Jag tycker att det är bra att finansministern som representant för den nytillträdda regeringen klargör sin inställning. Därmed har jag fått svar på den första delen av min fråga. Även när det gäller inträdet i EU är det riksdagen som ytterst avgör detta om några veckor. Inför det beslutet ansåg partierna att det fanns anledning att låta svenska folket genom en folkomröstning avgöra hur riksdagen skulle besluta i frågan. Min fråga till finansministern var ju om socialdemokraterna anser att ett inträde i EMU är så viktigt och avgörande att det finns anledning att låta folket vid en folkomröstning vägleda riksdagen i sitt beslut.

Fru talman! Det här är en väldigt stor och viktig fråga kring valutaunionen. Jag tycker att Göran Persson litet grand försöker att gå på glas. Han vill inte riktigt ta ställning, men han formulerar ändå en del satser kring detta som motsäger varandra. Resultatet i folkomröstningen medför att Sverige liksom andra medlemsländer påtar sig att uppfylla konvergenskriterierna, står det i svaret. Den tredje etappen skall enligt fördraget inledas den 1 januari 1999 av de länder som är kvalificerade, står det också. Med tanke på obalanserna i den svenska ekonomin kommer det att dröja innan Sverige kan uppfylla kriterierna. Sverige åtar sig alltså - och det är fullt riktigt och i enlighet med Maastrichtfördraget - att uppfylla konvergenskriterierna. Det är inte bara fråga om något datum någon gång i framtiden utan det rör sig om senast den 1 januari 1999. Sedan säger Göran Persson att det kommer att dröja och att det är lång väg till dess att kraven kommer att uppfyllas. Detta går inte riktigt ihop. Dessutom säger Göran Persson - liksom många på ja-sidan framhöll före folkomröstningen - att det är Sveriges riksdag som beslutar. Där råder det delade meningar om det i realiteten är så enligt det avtal som vi har skrivit under. Men vad jag undrar är: Planerar Göran Persson en situation där han riskerar att inleda medlemskapet i EU med böter eller med någon annan av de sanktionsformer som skisseras i Maastrichtfördraget? Följer man inte EU:s gemensamma ekonomiska politik och de konvergensregler som Göran Persson säger att vi åtar oss att följa, då har ju EU klara sanktionsmöjligheter uttryckta i Maastrichtfördraget. Det vore litet väl pinsamt om det svenska medlemskapet skulle börja på det sättet. Jag undrar om inte en del av den pondus som finansministern kämpar för kan riskera att pysa ut om det skulle bli så. Huvudfrågan kvarstår: Vill regeringen och Göran Persson ha en gemensam valutaunion? Det är nog den viktigaste frågan till er som har ställt ut löften om att Sverige har kvar bestämmanderätten i det här fallet. Centern har hela tiden drivit linjen om att vi både skall äta kakan och ha den kvar. Det gör man på många av EU:s politikområden. Jag tycker nog att Socialdemokraterna har drivit en något rakare linje. Vi vet fortfarande inte vilken politik regeringen står för i en så central Europafråga som om vi skall ingå i en gemensam valutaunion. Är det över huvud taget ett mål för regeringens Europapolitik att uppnå en gemensam valutaunion? Vilken politik för ni? Vill ni gå med i en gemensam valutaunion i EU trots risken för massarbetslöshet? För delar av det område som går med i valutaunionen kommer det säkerligen att innebära massarbetslöshet. Vi vet inte vilken del som kommer att drabbas. Det kanske kommer att gå bra för Sverige. Det kanske är andra länder som kommer att drabbas. Här finns motsägelser. Man säger å ena sidan att vi åtar oss det som står i Maastrichtfördraget. Å andra sidan säger man att det kommer att dröja länge innan det här blir allvar. Detta går inte ihop. Vi kan göra ett åtagande, och då får vi räkna med att föra en politik i Sverige som innebär att konvergenskraven blir viktigast i svensk ekonomisk politik. Då blir frågan om arbetslöshet faktiskt en sekunda fråga. Vi kan då tvingas låta arbetslösheten stiga för att uppnå konvergenskraven och kunna kliva in i valutaunionen 1999. Om man inte vill uppfylla konvergensreglerna kommer man att befinna sig i ett strypgrepp där man måste förklara sig för unionen och hoppas på att unionen inte löser ut de sanktioner som den har möjlighet till.
Fru talman! Först vill jag säga till Peter Eriksson att det faktiskt bara är i den tredje etappen av EMU som vi kan bötfällas. Jag läste fel även i det fallet. Enligt övergångsbestämmelserna blir det ingen bötfällning eller några hårda sanktioner under den andra fasen. Men vi kommer att bli övervakade av kommissionen. Vi i Centern har hela tiden kraftigt betonat att vi vill stå utanför valutaunionen. Vi vill behålla vår riksbank med demokratisk styrning. Vi vill behålla en egen valuta. Därför är det mycket viktigt att vi får klart för oss vad regeringen tänker göra i detta avseende. Jag noterar att Göran Persson numera säger "god" sysselsättning i stället för "full" sysselsättning. Det tycker jag är mycket illavarslande. Det har kanske blivit ett språkbruk, men jag tycker att det är illa. Vi borde återgå till beteckningen "full" sysselsättning såsom det absolut prioriterade målet i den ekonomiska politiken. Det är bara de som misslyckas med att uppfylla kraven på konvergens som slipper undan EMU:s tredje etapp. Det framgår mycket klart av Romtraktatet, ändrat i Maastricht, i kap. 4 artikel 109. Där sägs att de medlemsstater som senast 1999 inte har uppfyllt konvergenskraven blir medlemsstater med undantag. Alla andra kommer, efter avgörande i rådet med kvalificerad majoritet, att ingå i den tredje etappen. Ingen vet när. Detta är det avtal som vi har skrivit under och riskerar att tvingas lyda - om man inte under regeringskonferenserna 1996 ändrar på Maastrichtfördraget. Om man då inser att det är ett misstag kan man låta den biten återgå. Det här är självfallet något som Sverige måste arbeta för. Det är inte riktigt och lämpligt med en valutaunion. Det har de flesta ekonomer i Sverige också sagt. Kan riksdagen verkligen avgöra det här med den skrivning som nu finns i det avtal som vi har skrivit under? En av Storbritanniens förhandlare i Maastricht, den ledande konservative parlamentsledamoten Norman Lamont, sade den 11 oktober i år att han nu definitivt har bytt sida i EU-frågan. EU har efter Maastricht markant avvikit från vad merparten inom EU har tänkt sig. Lamon sade följande: "Jag fick detta dramatiskt klargjort för mig i Maastricht vid ett slutet möte med finansministrarna när jag hävdade att den brittiska idén med omröstning i parlamentet innan man slutligt bestämde sig för en gemensam valuta borde gälla alla medlemsstater och inte bara Storbritannien. För mig tycktes detta vara elementär demokrati: visst måste väl ändå varje parlament ha rätt att rådfrågas när det gäller ett så avgörande steg.